Fru talman! Arbetslivets innehåll är det som har försämrats allra mest på senare tid. Vi kommer inte undan att det i de fina glättade beskrivningarna av utvecklingen i Sverige är detta som syns allra tydligast. De som dödats i arbetslivet är över 100. Vi har arbetsskadade i stor omfattning, och vi har arbetssjukdomar som gör att långtidssjukskrivningarna och antalet förtidspensionerade ökar. Detta är alltså arbetslivets innehåll. Det är arbetslivets dåliga utformning som rekryterar de arbetshandikappade. De arbetshandikappade utgör en ständigt ökande skara som det är svårt att placera. Hur vi skall ha det med Samhall och lönebidrag avgörs i stor utsträckning av hur vårt arbetsliv är utformat, av hur människorna med arbetshandikapp kan klara sig i vårt arbetsliv och om de får en vettig inkomst för framtiden. När vi talar om arbetsmiljön måste vi erinra oss att den inte var något stort problem förr i tiden. Men i slutet av 60-talet och början av 70-talet kom ett uppsving och man fick klart för sig att arbetsmiljöfrågorna vara stora frågor. Inte minst var det gruvstrejken 1969-1970 som talade om att arbetslivet hade mycket vidare dimensioner än SAF:s § 32 och lönekampen. Med den insatsen blev det ett temporärt avbräck i Saltsjöbadsandan. Regeringen och fackliga toppmän lovade förnyelse av arbetslivets villkor. Vi fick MBL och arbetsmiljölagar framlagda för oss. Men snabbt visade det sig att vi kom tillbaka till Saltsjöbadsandan, fast i nya former. Den snabba teknologiska omvandlingen, strukturomvandlingen på storkapitalets villkor, skapade som sagt nya och liknande villkor. Det är utifrån hela den bilden som man har tillsatt en arbetsmiljökommission. Jag vill säga att den har tillsatts ganska snabbt, att man tidigt har erkänt de här problemen. Kommissionen skall nu på något vis få fram de allra sämsta jobben i arbetslivet. Men vi från vpk tycker att detta verkar vara en debatt som på något vis överraskar alla, trots att vpk från 70-talet över 80-talet precis har förutsagt detta. Vi är, det har jag sagt förut, inte särskilt stolta över att denna förutsägelse har slagit in. Det är ju många människor som har drabbats av den här utvecklingen. De allra viktigaste arbetsmiljöfrågorna, belastningsoch förslitningsskadorna samt de psykosociala frågorna överlämnades i stort sett till det s.k. MBL-avsnittet. De arbetsorganisationer som vi har i dag — för det mesta dåliga — grundar sig just på denna lagstiftning och denna anda. De här frågorna är ett resultat av MBL-andan. I dag handlar det om att se till att alla som arbetar har en utbildning, så att de kan utvecklas i arbetslivet. Lönesystem och arbetsorganisation bör vara sådana att arbetarna får ge uttryck för sina behov. Nästan alla säger nu att det är arbetsorganisationen som skall förändras. Arbetsmiljökommissionens ordförande John Olle Persson sade så i en intervju i TV härommånaden. Man ställer sig då frågan, inför det arbete som skall göras framöver: Hur skall man förändra denna arbetsorganisation när direktiven och de tidigare beskeden från arbetsmarknadsministern är att förändringen skall ske i samverkan mellan just de parter som i dag styr det arbetsliv som förorsakar problemen? Det är huvudfrågan. Det måste ske någon förändring av relationerna mellan parterna. De direktiv som jag har tagit del av kanske kan ge möjlighet till det. Enligt de uttalanden jag har hört skall inte förhållandet mellan parterna förändras. Då kan man alldeles säkert från arbetarhåll förutse att allt kommer att fortsätta i samma grad. Att få till stånd lagarbete, att bredda arbetsuppgifterna, ordna arbetsväxling och ändra på löneformerna, att få in fler i arbete som kan vara kvar och tål arbetet, att ta bort ackorden samt se till att personalstyrkorna blir större kan jag, med nuvarande lagstiftning och grundlagstiftning, aldrig tänka mig är möjligt. Därför tycker vi från vpk att det i och för sig är bra att arbetsmiljökommissionen har kommit till. Den är en bekräftelse på att vi har haft rätt. Men vad kommer att hända med dessa direktiv? Vi menar att de flesta av arbetsmiljöproblemen är kända och skulle kunna åtgärdas. Det kanske blir några års förskjutning genom kommissionens arbete. Man kanske också försöker döva debatten, tyvärr. Vi är inte så alldeles optimistiska i fråga om vad arbetsmiljökommissionen kan komma fram till. En arbetsrättsreform är helt nödvändig. Att facken får mer att säga till om och att man t.o.m. kan sätta prislapp på arbetsmiljön är helt nödvändigt. Det är även viktigt att arbetsmiljölagen ser till att de lokala fackföreningarna har möjlighet att agera på ett kraftfullt sätt, vilket inte är möjligt i dag. Vi har i vår reservation till motiveringen angående arbetsmiljökommissionen pekat på vad som egentligen skulle behövas. Allra viktigast är kanske ändå en vuxenutbildningsreform. En teknisk-humanistisk utbildning är på sikt oerhört nödvändig, inte minst för arbetsmiljön och det som i avtalen kallas för arbetstillfredsställelse. Vi har pekat på några åtgärder som omedelbart borde kunna verkställas: Arbetsrehabiliteringen kunde förbättras omedelbart. Åtgärderna mot alkohol och droger borde skärpas. Den lokala arbetsmiljökampen och skyddsombudens rätt att avbryta arbete är viktiga saker. En gränsvärdesättning med mycket klarare säkerhetsmarginaler borde vara möjlig att göra redan nu. Förslitningsoch belastningsskadorna kan åtgärdas, om man anslår medlen. Arbetarskyddsstyrelsen borde ha en annan roll och inte minst kvinnornas arbetsmiljö borde uppmärksammas på ett helt annat sätt. Företagshälsovården borde få en annan och mer offensiv roll. Vi menar också att arbetsmiljölagens utformning hotas i framtiden av den EG-anpassning som vi ser framför oss. Detta är bara summariskt några frågor på arbetsmiljöområdet som borde vara aktuella och som inte borde behöva behandlas av någon kommission. Skulle kommissionen komma fram till det här resultatet, är vi i vpk inte ledsna över det. Men, som jag sade tidigare, när man redan i direktiven säger att relationen mellan parterna och samverkan dem emellan skall fortsätta som tidigare, konstaterar jag att man bygger på samma grunder som skapar de problem som vi har i dag. Jag vill också säga några ord om arbetsmiljöproblemen för kvinnor. De kvinnor som har kommit ut på arbetsmarknaden under de senaste 10-15 åren — och det är mycket glädjande att de har gjort det — har i många fall hamnat i det största och grövsta klassförtrycket. Kvinnorna hamnar tyvärr i de allra sämsta arbetsmiljöerna. Tendensen på arbetsmarknaden är den att kvinnor drabbas av förslitningsoch belastningsskador och de psykosociala svåra delarna. Det är naturligtvis mycket beklagligt, men för att komma till rätta med förhållandena måste man vidga arbetsmiljökommissionens sätt att se på detta, så att det inte blir de i den traditionella meningen värsta arbetena som kvinnorna hamnar i. Arbetsmiljökommissionen måste se till att den offentliga sektorn, servicenäringarna och övriga områden där kvinnor är anställda kommer med när man tar upp de nya och mycket allvarliga arbetsmiljöproblem som vi har i vårt samhälle. När vi behandlar frågan om arbetshandikappade kommer vi varje gång till främjandelagen. Här handlar det väl om att man för de handikappade inte använder främjandelagen på ett riktigt och bra sätt. Lagen finns, men den tillämpas inte. Att den inte tillämpas beror på AMS filosofi: att träffa överenskommelser med företagen. Skulle man tvinga företagen att anställa en arbetshandikappad, så kan det uppstå svårigheter i en annan ände. Här har vi alltså denna samförståndspolitik. Vad det handlar om är att göra främjandelagens inriktning och andemening till det som skall gälla i samhället. Så är det emellertid inte. Tyvärr är både företag och myndigheter mycket njugga när det gäller att ta sitt ansvar för de arbetshandikappade. Utvecklingen är oroväckande. Avkastningskravet är större, och det pressas på inte minst från de borgerliga partierna och socialdemokraterna i tid och otid. Samhall kan ju utvecklas till att även det i sin tur slå ut de arbetshandikappade. Det skulle vara en olycklig utveckling. För vår del biträder vi ett socialdemokratiskt motionsförslag om att man måste se över förhållandena, så att Samhall bättre kan uppnå sina sociala mål framöver. Detta var några frågor som sammanhänger med det föreliggande betänkandet. I betänkandet tas också frågan om lönebidrag upp. En utskottsmajoritet har uttalat att vi skall plussa på anslaget till lönebidrag med 30 milj.kr. Vi är inte helt tillfredsställda med det, men mycket av ansvaret ligger naturligtvis hos regeringspartiet och kanske finansdepartementet, där man är så njugg med att satsa pengar på de arbetshandikappade och se till att de verkligen kommer in på arbetsmarknaden att utskottet har fått åstadkomma denna stora kompromiss och satsa 30 miljoner. Låt mig också bara göra en kommentar till betänkandet. Jag är förvånad över att miljöpartiet inte har en enda motivering till exempelvis arbetsmiljökommissionen. När arbetsmiljökommissionen, som jag ser det, har ett mycket starkt direktiv, att den skall ta hänsyn till den av riksdagen fastställda EG-anpassningen, är det väl någonting som miljöpartiet får dras med, eftersom partiet i detta sammanhang inte har haft någonting att säga utan nästan godkänt att arbetsmiljökommissionen skall arbeta på det här sättet. Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna.
Fru talman! I det föreliggande betänkandet har vi ett för detta utskott helt nytt ämnesområde. Det betyder att arbetsmiljön därmed har kommit till det utskott som redan har arbetslivet som beredningsområde. Vi kan, med valrörelsen i färskt minne, konstatera att arbetsmiljöfrågorna fått en allt större plats i debatten. Det är bra. Trots att det sker storverk i det tysta med en ständig kamp för människovärdiga miljöer, vet vi att arbetsmiljön i vid mening måste inte bara förbättras utan genom forskning och på andra sätt nytändas. Jag tänker då på den fysiska och psykiska miljön. Vi vet att det är två områden och två problemområden som är såsom hand i handske. Jag skall med en gång kommentera några av reservationerna, och jag börjar med folkpartireservationen. Jag är litet osäker på vad det är som i den ger anledning till ett tillkännagivande till regeringen. Det är för mig ganska oklart. Om man vill vara snäll, skulle man kunna säga att reservationen är harmlös. Vill man vara mindre snäll, skulle man kunna säga att reservationen tyder på att man är okunnig och oengagerad. Det visade sig omöjligt att få råd av Charlotte Branting i hennes inlägg. Man fick inte något kött på benen så att säga om varför folkpartiet vill göra ett tillkännagivande. Fru talman! Moderaternas reservation är desto mer engagerad. Dock skulle jag vilja säga att reservationen är riktigt ordentligt reaktionär. Jag skulle ha förstått om kritiken hade riktats mot att krafttag inte har kommit förrän nu eller att det har gjorts för litet tidigare. Men att beteckna en politik som syftar till att spara liv och hälsa som ett behov av lockande vallöften är mer än eländigt. Reservationen säger mer om moderaterna än den säger om arbetarskyddet. Reservationen talar om stora resurser för att kartlägga skadeoch hälsorisker. Visst, Sonja Rembo! Det utförs i dag mycket nyttigt inom arbetarskyddet, men har det inte gått upp för moderaterna att detta inte räcker? Människor skadas i dag på sina arbetsplatser. Från mitt eget område kan jag nämna att 10 76 av byggnadsarbetarna i Stockholm varje år skadas på sina arbetsplatser. Då räknas inte förstörda ryggar, nackar och axlar, inte heller de psykiska problemen. När dessa för människor viktiga frågor kläs i politiska krav säger moderaterna att behovet av vallöften styrde. Moderaterna vet ganska litet om realiteterna på golvet ute på våra arbetsplatser. Det är alldeles klart att det har väckts stora förhoppningar om ett allt aktivare skyddsarbete ute på arbetsplatserna. Den kommission som tillsatts har ett svårt arbete framför sig, men ett helt nödvändigt arbete. Att spara människors hälsa och liv är ingenting som man bör raljera med, utan det arbetet behöver allt stöd som kan uppbringas. I några motioner har frågan väckts om kvinnornas arbetsmiljöproblematik. Med den inriktning som arbetsmiljökommissionens arbete skall ha enligt sina direktiv kommer de särskilda arbetsmiljöproblemen, t.ex. belastningsskador som tas upp i några av motionerna, att få särskild uppmärksamhet. De förslag som kommissionen skall lämna skall självfallet ha generell tillämpning. De arbetsmiljöproblem som tas upp i motionerna gör ju inte heller skillnad på kön i och för sig utan hänger snarare samman med vissa typer av arbetsuppgifter. Regeringen har utöver detta uppdragit åt arbetarskyddsstyrelsen att utarbeta ett handlingsprogram för arbetsmiljön i några kvinnodominerade branscher, elektroindustri, förskolor, kontorsarbete och sjukvård. Uppdraget skall redovisas under året till regeringen. Man har också fått pengar för att kunna klara detta. Fru talman! Jag konstaterar att som vanligt är mängden av reservationer stor i ett betänkande från arbetsmarknadsutskottet. Av de 36 reservationerna har de tre traditionellt borgerliga partierna inte någon enda gemensam reservation. På en punkt har tagits någon form av gemensamt ställningstagande. Det gäller lönebidragen. Problemet med den enigheten är att i varje fall de borgerliga inte vet vad de har beslutat. Det enda de vet är att regeringen har fått, som de tycker, en knäpp på näsan. Men jag skall inte gnälla om den uppseendeväckande behandling som just den här frågan har fått i utskottet. Det kan man för övrigt vänta sig när Börje Hörnlunds kds-syndrom släpps ut i frihet. Min fråga till de borgerliga partierna är: Vad har ni egentligen beslutat? Vad kostar ert beslut? Att jag ställer frågan beror på att det av den skrivna texten i betänkandet inte är möjligt att avgöra vad som avses med beslutet, och därför är ett besked nödvändigt för den fortsatta handläggningen av dessa frågor. Fru talman! För oss socialdemokrater är rätten till arbete en huvudfråga. Den rätten skall gälla alla. Därför intar Sverige en tätposition när det gäller kampen för att ge de handikappade det stöd som är nödvändigt för ett liv där arbete naturligt ingår. Låt mig så göra ytterligare några kommentarer till majoritetens en aning märkliga slutsatser. Man säger: Medan sysselsättningen är hög och talen för den öppna arbetslösheten är låga har situationen för de arbetshandikappade inte förbättrats. Det är en nidbild av verkligheten. Det förhållandet att fler handikappade söker arbeten vid förmedlingarna betyder inte att deras situation har försämrats. Många som inte tidigare har sökt arbete därför att de inte trott att de skulle få något har fått tilltron tillbaka och söker jobb. 60 26 av AMS insatser gäller handikappade och människor med svårigheter på arbetsmarknaden. Alla undersökningar visar att allt fler handikappade får arbete. Under perioden juli 1988-januari 1989 ökade arbetsplaceringarna med 23 70 jämfört med samma tid ett år tidigare. Om vi går tillbaka två år och jämför uppgår ökningen av arbetsplaceringarna till 38 9. Det gäller framför allt placeringar utan subventioner på den öppna marknaden. Också placeringar i arbetsmarknadsinstituten och AMU har ökat. Verkligheten är alltså en annan än vad den tillfälliga majoriteten påstått. Jag anser, fru talman, att det finns många skäl att på alla sätt ta upp de handikappades problem, att verka för att alla skall omfattas av rätten till arbete, men då bör det inte göras på det slafsiga sätt som den tillfälliga majoriteten har gjort i det här betänkandet. Ett par uppgifter som kan vara nyttiga i en debatt som denna: De totala handikappkostnaderna från arbetsmarknadsdepartementets område är i år 8440 milj.kr. plus 20 2 av alla åtgärder, exempelvis inom AMU, beredskapsarbeten och annat. Totalt för alla departement rör det sig om ca 23,5 miljarder i årets budget. I 1989/90 års budget blir summan förmodligen 25 miljarder kronor. Fru talman! Det finns en passus i betänkandet som gränsar till ren bluff, som jag ser det. Det är när majoriteten skriver: Det har blivit sämre relativt sett. Det kan betyda många saker, men förmodligen betyder det inte att de handikappade har fått det sämre utan att de attraktiva grupperna har blivit ännu mer eftersökta. Jag har med siffror visat att den Hörnlundska skrivningen är felaktig. Vidare är det så att arbetshandikappade sökande vid förmedlingarna kräver längre handläggningstider; det ligger i sakens natur att fler åtgärder måste prövas och förberedas. Det kan gälla utbildning, anpassning av arbetsplatser, praktik, etc. Är det inte så att den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken är så framgångsrik att det krävs dimmiga argument av den typ som här har presterats för att på något sätt misskreditera den? Det skulle, fru talman, vara klädsamt om de som står bakom betänkandet i den delen förklarade varför man rör sig med sådana begrepp. Vi har i utskottet ibland uppfriskande debatter och diskussioner om nödvändigheten av att skriva så att vanligt folk begriper vad vi menar. Fru talman! Hörnlund deltar i den här debatten på ett något egendomligt sätt. Han har stått för majoritetens skrivning i betänkandet, och debatten för han i Expressen. Han finns inte med i förteckningen över dem som har justerat betänkandet. Det finns ett talesätt som säger att Hörnlund är allestädes näroch frånvarande. I går kunde man i Expressen läsa en artikel av Börje Hörnlund. Jag hade väntat mig att han skulle stå här i talarstolen i dag och som partiets representant läsa upp den. Vad jag vill säga är att detta är ett ganska svårslaget rekord i osaklighet. Han vill göra gällande att socialdemokratin, i motsats till moderaterna, folkpartiet, centern, miljöpartiet och vpk, skulle vara motståndare till att sätta in resurser för att förbättra de handikappades möjligheter på arbetsmarknaden. Det rör sig om 30 milj.kr. Jag har ganska ordentligt redovisat vilka insatser som görs. Känns sällskapet angenämt, Lars-Ove Hagberg? Jag kan knappast tänka mig det. Fakta är naturligtvis att vi genom en ekonomisk politik som syftar till arbete åt alla har en oslagbar tätposition när det gäller såväl låg arbetslöshet som hög sysselsättningsgrad och insatser för de handikappade. Hos Börje Hörnlund finns det ingen linje eller långsiktighet i vare sig åtgärder eller politik — det rör sig om politiska utspel. Fru talman! De handikappade kan lika väl som andra grupper lita på — och det vet de — att socialdemokratin är en garanti för ett samhälle som tar parti för dem som behöver stöttas. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 22 och 23 och i övrigt till utskottets hemställan i tillämpliga delar.

Fru talman! Lars Ulander är nog den sämsta förlorare jag har sett här i kammaren. När det gäller advokatyr och demagogi hör han däremot till de mer framstående. Vad har beslutats, frågade Lars Ulander. Det framgick helt klart både av skrivningen i betänkandet och av mitt anförande tidigare i dag. Det finns inga frågetecken, Lars Ulander. Lars Ulanders fråga avslöjar bara hur illa berörd han är av det förhållandet att socialdemokraterna faktiskt har missat att satsa denna blygsamma summa, 30 milj.kr. Han sade själv att man satsar 25 000 milj.kr. på arbetsmarknadspolitiken, men man hade inte 30 miljoner att satsa på att ge arbetshandikappade ungdomar en chans till ytterligare utvidgad försöksverksamhet med lönebidrag, en verksamhet som i den mer begränsade utformning som den har i Kopparbergs och Kronobergs län har visat sig framgångsrik. Jag förstår att Lars Ulander är generad. Sedan angrep Lars Ulander moderaternas synpunkter på arbetsmiljökommissionen. Jag hade ursprungligen tänkt lämna de frågorna till Mona Saint Cyr, men jag kan nu inte låta bli att bemöta Lars Ulander på den punkten. Ledamöterna i socialutskottet, som tidigare handlade de här frågorna, var i stort sett eniga i sina betänkanden. De reservationer som fanns var kommunistiska — det måste vi hålla Lars-Ove Hagberg räkning för. Vi har en arbetsmiljölag, vi har en arbetarskyddsstyrelse, vi har en yrkesinspektion, vi har skyddskommittéer, skyddsombud, företagshälsovård och anpassningsgrupper — det finns alltså en stor apparat för detta, och det finns lagstiftning för arbetsmiljöfrågorna. När socialdemokraterna i valrörelsen behövde mobilisera sina egna väljare och de fackliga organisationerna, som blev demoraliserade av alla affärerna i somras, tog man till två saker: den ena var den sjätte semesterveckan, och den andra var arbetsmiljökommissionen. Och nu skall denna stackars arbetsmiljökommission plötsligt lösa alla problem på arbetsmarknaden. Jag tror, med förlov sagt, herr talman, att socialdemokraterna har en övertro på vad arbetsmiljökommissionen kan åstadkomma. Jag önskar den lycka till i sitt arbete, nu när den finns. Jag hoppas att den gör ett gott jobb, och jag skulle tro att den gör det. Här finns otvivelaktigt mycket att göra — Mona Saint Cyr kommer att återkomma till det längre fram i debatten. Men jag : tycker att Lars Ulanders påhopp på moderaterna och på våra synpunkter på arbetsmiljökommissionen är minst sagt ohemult.

Herr talman! Lars Ulander uppehöll sig vid arbetsmiljökommissionen och kring hur mycket den skulle uträtta. Vi i centerpartiet anser det vara positivt att arbetsmiljökommissionen och arbetsmiljörådet har kommit till, men vi är inte övertygade om att detta leder till den offensiva, praktiska politik för bättre arbetsmiljö som borde eftersträvas. Risken är ju i stället stor att det blir proklamationer och mycket pappersvändande och få konkreta resultat. Vi anser också att många farliga arbetsmiljöer redan i dag är kartlagda. Vi vet att det är angeläget att åtgärda dem. Det är också viktigt att ta vara på den erfarenhet och den kunskap som redan finns, inte minst inom företagshälsovården. Mycket skulle kunna göras långt innan arbetsmiljökommissionen är färdig med sitt arbete, om vi bara kunde få litet större resurser för detta ändamål. Lars Ulander frågade: Vad innebär det beslut som vi om en stund kommer att fatta i kammaren på förslag av utskottet? Både Sonja Rembo och Charlotte Branting har varit inne på det. Det är oerhört viktigt att vi kan utöka de flexibla lönebidragen och få dem att gälla över hela Sverige. 30 milj.kr. extra är ändå 30 miljoner, och de pengarna bör kunna räcka till en del. Forskningsrapporter visar att det är en god affär för samhället att ge handikappade arbete i stället för att sjukskriva dem eller ge dem förtidspension. AMS har ju också i sin anslagsframställan påtalat att den nuvarande lönebidragskonstruktionen inte ger tillräckliga möjligheter att kompensera den nedsatta arbetsförmågan hos handikappade ungdomar. Den kraftigaste kompensationen lämnas ju vid statlig anställning eller anställning hos allmännyttiga organisationer, men det är ju inte alltid dessa arbetsgivare har de allra lämpligaste arbetsuppgifterna för handikappade ungdomar. Ett flexibelt lönebidrag kan vidga möjligheterna att finna arbeten inom andra delar av arbetslivet. 2 000 människor i åldrarna mellan 20 och 30 år förtidspensioneras varje år, som sagt. Det är allvarligt. Det är viktigt att försöka komma till rätta med det problemet.
Herr talman! Jag vill med Lars Ulander bara ta upp två frågor. Den ena gäller arbetsmiljön. Lars Ulander talar som en gammal fackföreningsman från 1960-talet mycket om arbetarskydd, men nu gäller det arbetsmiljö och det är egentligen ett mycket vidare begrepp, Lars Ulander. Det är också det som är problemet. Arbetsmiljön i vid mening är ju så oerhört dålig i dag, och den omfattas inte av arbetsmiljölagen utan sorterar under medbestämmandelagen. Det handlar nämligen egentligen om arbetarnas reella inflytande över arbetslivet. Jag ställde några frågor som jag tänkte att jag kunde få höra några funderingar kring. Hur skall man kunna klara en annan arbetsorganisation, om man inte kan förändra relationerna mellan parterna; det är den avgörande frågan för att förändra dagens arbetsliv. Det finns även andra frågor i det sammanhanget som också inger oro, t.ex. vad som skall hända 1992 när vi väl kommit med i EG. Kan vi då ändra harmoniseringen? Vi anpassar oss till ett genomsnitt, men sedan vill vi kanske förbättra förhållandena. Sätter då EG stopp för det genom att säga att det inte finns något arbetarinflytande inom EG? Vi kan inte låta skyddsombud och lokal fackförening säga ifrån. Var hamnar vi egentligen? Jag förstår att just dessa farhågor är det som socialdemokraterna inte vill gå in på. Det är därför regeringen i direktiven till kommissionen har tagit med just dessa EG-frågor. Så till frågan om lönebidrag. Jag är inte särskild nöjd med utskottet, men det organ som är huvudorsak till detta, Lars Ulander och hans sällskap, är faktiskt regeringen. Jag hade så gärna önskat att vi fått regeringen med oss. Vi är några humanistiska partier i utskottet när det gäller de arbetshandikappade, nämligen folkpartiet, centern och vpk, vilka under årens lopp har velat undan för undan satsa pengar på detta område. Det är två partier som vi har försökt få med oss: socialdemokraterna och moderaterna. Till min oerhörda besvikelse, måste jag säga — jag ber om ursäkt, Sonja Rembo — var det moderaterna som ville satsa på dessa frågor. Det var inte socialdemokraterna. Jag hade naturligtvis gärna gjort upp i utskottet med socialdemokraterna — man har gjort ett försök i Kopparbergs län, som inte alls har blivit så bra, eftersom det inte funnits pengar till det — om datorstöd och om att ta bort taket för antalet lönebidragsplatser hos de ideella organisationerna. Under de förutsättningarna hade jag kanske kunnat göra upp med socialdemokraterna, men tyvärr sade finansdepartementet ifrån. Varken arbetsmarknadsministern eller Lars Ulander hade något att säga till om på den punkten. 30 milj.kr. är bättre än ingenting.

Herr talman, kära kammarledamöter! Det är länge sedan vi hörde någonting så surt i denna kammare som arbetsmarknadsutskottets ordförande i dag. Jag skall verkligen försöka stålsätta mig för att inte sjunka till herr ordförandens debattnivå. Det blir en del nederlag för utskottsmajoriteten. Det här betänkandet innehåller ytterligare ett nederlag, för hela tiden försöker majoriteten motarbeta förslaget att databasverksamheten i Pajala, Jokkmokk och Jörn skall få trygghet ett år till. I den frågan stod utskottets minoritet för förnuftet och godtog fempartiuppfattningen. Tänk om samma förnuft fått råda i denna fråga! Vi har föreslagit 2 000 nya handikapparbetstillfällen med lönebidrag och inom Samhall. Nu hittar vi en minsta gemensamma nämnare, men den är viktig. Det gäller gravt handikappade ungdomar under 25 år runt om i vårt land som genom flexibla lönebidrag skall få chansen att få ett jobb. Mot detta har socialdemokratin reserverat sig! Vart är ni på väg? Vart är ni på väg, Lars Ulander och fru statsråd? Jag ringde till en höjdare inom AMS i denna fråga. Han tyckte vårt förslag var fantastiskt bra. Det här är nationalekonomiskt riktigt; samhället tjänar på det. I samma proposition talas det om en forskarrapport som klargör att det är väldigt lönsamt för samhället att placera handikappade i jobb. Att det dessutom är medmänskligt behöver jag inte ta upp. Men vi har en regering som inte ens gör det bästa i ekonomiskt avseende och framför allt inte gör det för de handikappade! Egentligen är det tråkigt att socialdemokratin har hamnat i detta läge. Det här är ett förslagsanslag. Orkar AMS göra mera, förutsätter jag att man kommer tillbaka och begär mer pengar. För oss får det nämligen kosta pengar att placera handikappade på arbetsmarknaden — speciellt när man får igen ännu mera pengar från andra konton. Det begriper den sämste kamrer.

Herr talman! Det blev en ordentlig uppställning — det var ju också meningen. Jag vänder mig först till Sonja Rembo. Hon säger att det finns ingenting i de här besluten som man behöver sätta frågetecken för. Får jag då fråga Sonja Rembo: Är Börje Hörnlund och Sonja Rembo nu överens om kostnadssidan? Det är naturligtvis nödvändigt för att kunna gå vidare. Skälet till att jag frågar detta och till att jag riktade en ganska ordentlig kritik mot själva förfarandet i utskottet är att det var få i utskottet som visste speciellt mycket om vad saken gällde. Det blev något av en chock för mig att upptäcka att det var på det sättet. Det är ett rätt speciellt sätt att arbeta, som jag hoppas att vi slipper se mer av i detta utskott. — Nog om detta. Också när det gäller arbetsmiljöfrågorna kommer Sonja Rembo tillbaka. Vad moderaterna gör är bara att ge klart besked om att det där med arbetsmiljön är fråga om valfläsk, ingenting annat — ett sätt att fånga upp väljare. För oss är det naturligtvis alldeles nödvändigt att gå ut till väljarna med frågor som är stora och viktiga, och frågor om människors hälsa och människors liv är stora och viktiga. Men jag tror inte speciellt mycket på att jag under den här korta stunden kan vare sig undervisa eller informera Sonja Rembo om detta. Till Charlotte Branting vill jag säga att jag vidhåller att den reservation hon talar om inte är speciellt mycket att hänga i gran. Den som har läst direktiven till arbetsmiljökommissionen vet att det finns ingenting där som talar emot att man kan göra alla de saker som Charlotte Branting tar upp. Det kommer man naturligtvis att göra, för arbetsmarknaden i stort omfattar ju också offentligsidan, och även den kommer vi att ta tag i. Jag fick heller inget besked från Charlotte Branting om vad beslutet innehåller. Det är möjligt att jag kan få det i nästa replik. Kersti Johansson säger att arbetsmiljökommissionen kan bli proklamationer och pappersvänderi. Nej, det är naturligtvis inte meningen. Hela tanken från svensk arbetarrörelses sida är ju att vi nu skall göra ett ordentligt angrepp på de dåliga arbetsmiljöerna och se till att vi får en bättre situation. Kersti Johansson säger också att mycket skulle kunna göras före. Ja, det hoppas jag! Jag hoppas att ingen sitter och väntar på att arbetsmiljökommissionen skall lägga fram de förslag som är nödvändiga, utan hela tiden måste vi naturligtvis arbeta med de här oerhört viktiga frågorna. Får jag sedan säga till Lars-Ove Hagberg att det är riktigt att jag har använt ordet ”arbetarskydd”. Jag tycker det finns skäl att använda både det ordet och ordet ”arbetsmiljö”. Jag tycker de två orden är värdeladdade på litet olika sätt; möjligen därför att jag är en gammal fackföreningsman. Många av de frågor som Lars-Ove Hagberg tar upp i sitt resonemang kommer naturligtvis att belysas av kommissionen — det var ju därför den tillsattes. Jag är också säker på att man kommer att tvingas belysa relationerna till MBL liksom frågorna om EG. Med Börje Hörnlund är det inte mycket mening att resonera i de här frågorna nu. Vi vet ju att han går ut och predikar det evangeliet, att den socialdemokratiska regeringen och majoriteten ingenting gör. Jag försökte på ett stillsamt sätt berätta att vi lägger ned oerhörda pengar, alldeles nödvändiga pengar, på att stärka dem som behöver ha stöd, däribland de handikappade. Det rör sig om 23,5 miljarder kronor i dagsläget. Sedan har man, genom Börje Hörnlunds mycket snabba fötter, lyckats klara ut ett beslut på 30 milj.kr. Detta kan ju anses oerhört fantastiskt i ett annat läge, men sett i förhållande till 23,5 miljarder är det ändå ganska litet, Börje Hörnlund. Och en sak är alldeles klar: ingen skall ha någon förhoppning om att få något långsiktigt stöd från denna ganska mystiska majoritet. Vad det gäller är att vi har en socialdemokrati i regeringsställning som tar de långsiktiga och viktiga besluten.

Herr talman! Jag vet inte riktigt om jag skall tro mina öron när jag lyssnar på Lars Ulander. Jag är förvånad, minst sagt. 30 milj.kr. är 30 milj.kr., Lars Ulander. Det är vad det extra påslaget belöper sig till — icke något mer, icke något mindre. Jag förstår inte att det skall vara så svårt att förstå detta. Dessutom hade vi från moderat håll reserverat medel för att plussa på lönebidraget, så de pengarna fanns. Därmed kanske vi också får lov att räkna in oss bland de humanistiska partierna, även om en och annan då känner sig vara i dåligt sällskap. Det problem som uppstod i utskottet berodde snarast på den handläggning som ärendet bestods. Det kunde ha skötts snyggare, det håller jag med Lars Ulander om, men skyll inte på utskottsmajoriteten! Valfläsk — det var ju socialdemokraterna som utnyttjade arbetsmiljöfrågorna hastigt och lustigt som valfläsk i valrörelsen. Jag håller med Lars Ulander om att detta är alldeles för viktiga frågor för att utnyttjas på det sättet. Otvivelaktigt finns det arbetsmiljöproblem på arbetsmarknaden. Vi moderater har t.ex. i många år pekat på den galopperande utvecklingen av arbetsskadeförsäkringen, men fram till valrörelsen förra året fanns det inget intresse från socialdemokratisk sida att göra någonting åt detta. Okej, nu har vi arbetsmiljökommissionen. Jag hoppas att den inte kommer att innebära att man lägger locket på allt arbetsmiljöarbete i avvaktan på kommissionens resultat — den risken finns ju alltid när man gör en sådan historia. En arbetsmiljökommission är en tung organisation, som kommer att ta sin tid innan den får fram sina resultat. Det finns mycket som kan göras under mellantiden. Även om det generar Lars-Ove Hagberg, måste jag säga att jag tycker det ligger en poäng i att han lyfter fram att MBL-andan ute på arbetsplatserna inte enbart har varit av godo. Däremot kommer jag förmodligen inte att dra samma slutsatser om vad som göras skall, men det är en annan sak. Jag delar hans uppfattning, att det finns mycket som kan förbättras när det gäller relationerna mellan dem som arbetar ute på arbetsplatserna. Det kan leda till en avsevärt mycket bättre arbetsmiljö för människorna.

Herr talman! Handikappade har det, trots en bra arbetsmarknad i stort, fortfarande ordentligt besvärligt på arbetsmarknaden. I två län har man på försök fått placera unga handikappade över hela arbetsmarknaden med flexibla lönebidrag. Mycket gravt handikappade behöver inledningsvis ett stort stöd. Det har gått bra i dessa båda län. Därför har AMS som ansvarig myndighet begärt att få börja med flexibla lönebidrag för sådana ungdomar över hela landet. Detta har man inte hittat på själv, utan det står faktiskt i statsrådets bok från strax efter trettondagen, att samtliga län har begärt att få jobba på det här sättet för att åstadkomma resultat och kunna uträtta något för många gravt handikappade ungdomar. Anders G Högmark och någon mer, Kersti Johansson och mig. Mot detta har dagens socialdemokrati reserverat sig. Socialdemokraterna har reserverat sig mot att unga, gravt handikappade människor skall få lättare att komma in på arbetsmarknaden. Om jag vore statsråd, skulle jag faktiskt i ett senare anförande föreslå att ärendet går tillbaka till utskottet, för svensk socialdemokrati skall väl ändå inte i denna kammare behöva votera mot en sådan sak. Det vore rimligt att skicka tillbaka ärendet. Det står om att utreda. Vi vet ju resultaten. Det är bara obotfärdiga som behöver utreda, när det är klara fakta och verba. Här är det alldeles klart att det skall göras något för gravt handikappade, och då skall man inte utreda. Gå till handling! Fru Thalén, be partikamraterna ta tillbaka ärendet till utskottet, och låt oss så småningom enhälligt ge de gravt handikappade det stöd de behöver!

Herr talman! Jag börjar med Sonja Rembo. Det är ett rejält besked, men jag vet att det beskedet inte kunde ges sedan utskottet hade fattat sitt beslut. Därför var det ganska viktigt att beskedet kom nu. Det kan vara nyttigt för den fortsatta handläggningen. Sonja Rembo fortsätter att tala om valfläsk och arbetsmiljö. Jag tycker att det borde kunna vara slut på det resonemanget. Sedan var det väl ett ordentligt påhopp att säga att ni var överens om att MBL inte alltid är av godo. Jag är säker på att den som blev kramad inte var så där alldeles lycklig över den kramen. Charlotte Branting tar på nytt upp diskussionen om sina 9,5 miljoner. Förhållandet är ju det att regeringen har lagt fram ett budgetförslag, och vi har nu redovisat att det rör sig om ett belopp i storleksordningen 8,5 miljarder kronor från arbetsmarknadsdepartementet och 23,5 miljarder totalt sett till insatser för handikappade i den senaste budgeten — det blir ungefär 25 miljarder i den kommande. Det är ganska viktiga siffror. Börje Hörnlund säger att socialdemokraterna har reserverat sig mot att man ser till att unga, gravt handikappade människor får arbete. Det är struntprat, Börje Hörnlund. Det går inte till på det sättet. Alla gravt handikappade som behöver jobb kommer att få det. De pengar som Börje Hörnlund vill anslå är ju inte de enda, utan tack och lov finns det en massa andra pengar — jag har redovisat vilka pengar det finns över huvud taget. Det vi nyss hörde var det typiskt Börje Hörnlundska sättet att driva propaganda. Sluta med det, Börje Hörnlund! Jag tror att det skulle rensa luften. Jag är mycket stolt över den socialdemokratiska politiken rent allmänt, när det gäller både arbetsmarknadspolitik och stöttning av de handikappade. Vi gör ett oerhört bra jobb. Sverige är världsledande och kommer även fortsättningsvis att vara det. Fortsätt gärna, go” vänner, att visa intresse för handikappfrågorna. Det är nyttigt att vi har det intresset tillsammans, för här gäller det stora och viktiga frågor.

Herr talman! Som herr ordföranden nämnde, är arbetsmiljöfrågorna ett nytt ämnesområde för arbetsmarknadsutskottet. Det är ett angeläget ämnesområde med ständig aktualitet. Enighet tycks råda om behovet av fortsatta och nya insatser liksom av ständig uppmärksamhet. På detta område har samhället successivt byggt upp ett såväl lagtekniskt som fysiskt bålverk för att just garantera ett idogt och kunskapsbaserat arbete mot all sorts ohälsa i arbetslivet. Medelålders och äldre ledamöter av denna kammare torde av egna erfarenheter kunna bekräfta, att mycket faktiskt har skett på arbetsmiljöområdet under de senaste årtiondena. Vi har hunnit få en viss överblick. Samtidigt måste man medge att hela tiden dyker nya faror och problem upp. Emellertid är det ett område som lämpar sig föga för politiskt fariseiska handlingar och symboliska finter. Här är det de konkreta vardagsinsatserna som räknas och ger resultat. Man skall handskas varligt med lidande medmänniskor. Lars Ulanders sluggerkommentarer tidigare bekräftar våra misstankar om motivet bakom kommissionen. Det samhälleliga bålverk jag nyss nämnde består av ett antal statliga myndigheter och institutioner. De har, var och en inom sitt område, särskilda uppgifter på arbetsmiljöområdet, exempelvis arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen, arbetsmiljöinstitutet, arbetsmiljöfonden och arbetslivscentrum. Också arbetsmarknadsmyndigheterna, riksförsäkringsverket, försäkringskassorna, landstingens hälsooch sjukvård liksom socialtjänsten har viktiga uppgifter, när det gäller samhällets insatser för att minska de negativa följderna av brister i arbetsmiljön. Det finns sålunda stora resurser och goda förutsättningar att bedriva ett aktivt, åtgärdsinriktat arbete för en bättre arbetsmiljö. Allt detta, som jag nu räknat upp, är nästan ordagrant arbetsmarknadsministerns ord i samband med direktiven till den arbetsmiljökommission som tillsattes i höstas i anslutning till regeringsdeklarationen. Kommissionen har i år till yttermera visso krönts med en utbrytargrupp, den s.k. generaldirektörsgruppen, som i sin tur skall titta extra mycket på vårdfrågor, försäkringar, arbetsträning m.m. liksom på den samverkan som kan åstadkommas. I direktiven till kommissionen föreskrivs t.ex. att den skall förebygga uppkomsten av nya hälsorisker, se hur skador och tillbud följs upp, belysa det lokala arbetsmiljöarbetet, överväga effektiviteten i samordningsfrågor m.m. Är inte allt detta just det som hela den förut uppräknade arbetsmiljöapparaten skall syssla med — ständigt och effektivt? Man skulle kunna tro att det saknas utredningar på det här området, men så är ingalunda fallet. Kommissionen skall i stället samråda med sådana utredningar och översyner. Så utgör t.ex. rehabiliteringsberedningen ett viktigt underlag för kommissionen. 1986 års företagshälsovårdsreform ses för närvarande över. Kommissionen skall för säkerhets skull följa detta översynsarbete. Därtill skall kommissionen också följa arbetarskyddsstyrelsens pågående, landsomfattande kampanj liksom arbetsmiljöfondens program mot belastningsskador. Nog får man intrycket, att vallöftet om de 400 000 farligaste jobben nu får tjäna som en slogan inför socialdemokraternas 100-årsjubileum och att kommissionens arbetsuppgifter är en tårta-på-tårta-skapelse. Den hearing som socialförsäkringsutskottet nyligen genomförde och som bl.a. belyste arbetsmiljöområdet gav emellertid tydliga belägg för hur seriöst man redan med befintlig organisation arbetar med de svåra frågor om ohälsa som kräver en ansamling av resurser och praktiska åtgärder. Herr talman! Vi moderater anser, att samhällets uppbyggda bålverk skall backa upp och följa, stimulera och utveckla det arbetsmiljöarbete som bedrivs på svenska arbetsplatser under arbetsgivarnas ansvar och i samarbete med skyddstjänsten. Det finns mellan 500 och 600 företagshälsovårdscentraler för detta. De täcker mellan 75 och 80 96 av de anställda. De förfogar över 1 200-1 300 läkare, dubbelt så många sjuksköterskor, lika många skyddsingenjörer som läkare och ett växande antal sjukgymnaster — i dag ca 800. Här finns också mycken kunskap om de s.k. farliga arbetsplatserna utöver den som de statliga organen besitter. Tillsammans med skyddsombuden och en allt bättre yrkesinspektion med ny inriktning torde företagshälsovårdscentralerna vara bäst insatta i arbetsmiljöerna på landets företag. En annan viktig samarbetspartner med gedigen kunskap om arbetsmiljön på olika arbetsplatser är försäkringskassan och även arbetsförmedlingen. Över huvud taget torde alla befintliga organ på arbetsmiljöområdet i samarbete kunna berika varandras kunskaper, så att resultatet kommer de anställda till godo — i deras akuta problem lika väl som i förebyggande insatser. Men vi har också framhållit att ISA-statistiken, som är ett viktigt instrument för att man snabbt skall kunna konstatera och åtgärda risker och skador, måste effektiviseras. Detta omvittnades också för övrigt vid den nämnda hearingen. Bättre grov och snabb än fin och gammal statistik, uttryckte sig någon. Den kritik som framfördes vid det tillfället framhöll, att nuvarande statistik är generell och mindre användbar på lokal nivå just på grund av eftersläpningen och en grov kategoriindelning. Detta påpekades av representanten för statens arbetsmiljönämnd liksom från Kommunförbundet. Statistiken är nämligen en av grundstenarna i det förebyggande arbetet när det gäller arbetsmiljön. Och det är ju dit vi alla ytterst vill komma. Exempel på yrkesgrupper för vilka skaderiskerna ännu inte framgår klart av statistiken är kvinnor i sjukvård och hemsjukvård, på hotell och restauranger samt i städningsarbeten, dvs. vanliga kvinnliga serviceyrken. Ändå vet vi att bl.a. dessa kvinnliga yrken med moment av statiska arbetsställningar, tunga lyft och repetitiva rörelser är förknippade med stora skaderisker och också svarar för en stor ökning av antalet arbetsskador och sjukskrivningar. Det är ett viktigt memento också till förebyggande insatser, speciellt om man betänker att kvinnorna förväntas öka sin yrkesverksamma tid ute i förvärvslivet jämfört med i dag. Arbetsmiljötänkandet måste förvisso breddas i det allmänna medvetandet. Först måste det öka hos gruppen produktionstekniker, arbetsledare och designer i arbetsorganisatoriska frågor. Hos oss politiker måste omsorgen givetvis gälla alla samhällsgrupper och yrkeskategorier. Två grupper som ansåg sig glömda och förfördelade i de här sammanhangen var representerade på hearingen. Sålunda uppgavs arbetsskadesituationen inom lantbruket ligga i topp inom hela näringslivet. Den andra gruppen utgjordes av egenföretagarna tillsammans med övriga småföretagare. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna på arbetsmiljöområdet i betänkandet. Vi står mitt uppe i en högkonjunktur med stark efterfrågan på arbetskraft. Det underlättar våra strävanden att framgångsrikt kunna placera många av de handikappade människor som tidigare inte fått mången chans till arbete, trots att de ivrigt velat ha det. De arbetshandikappade är alltså en tillgång i arbetslivet, om samhället träder in med habilitering och rehabilitering, med utbildning och tekniska hjälpmedel. Vi moderater brukar understryka, att det är särskilt angeläget att det stöd som ges de arbetshandikappade är individuellt utformat, dvs. knutet till individens behov, och därtill flexibelt med hänsyn till varierande arbetsförmåga och anpassat över tiden. Sonja Rembo har redan redogjort för vår syn på de lönebidrag som riktas just till dessa människor. Vi har därför också förordat en medelsfördelning mellan lönebidragen och statsbidragen till Samhall. Vi anser att Samhall, som erbjuder de dyraste stödformerna, skall reserveras just för de svåraste fallen, som kräver de särskilda resurserna. Av de arbetshandikappade som arbetar hos Samhall har nära hälften fysiska handikapp. Men de psykiska handikappen ökar liksom antalet förståndshandikappade, och de socialmedicinska problemen svarar för en femtedel av Samhalls arbetskraft. Det är en oroande ökning av antalet missbrukare av olika slag. Vi anser att man i ökad utsträckning måste lita till kommunernas både arbetsinsatser och resurser på detta område. Det är nämligen en risk i rehabiliteringsarbetet med många missbrukare på en och samma arbetsplats. Därtill är stödbehovet hos missbrukaren omfattande och begränsas inte till enbart arbetsplatsen. Kommunernas socialtjänst har det naturligt övergripande ansvaret, men man måste också utnyttja möjligheterna att samarbeta med enskilda ideella organisationer och kanske erbjuda ett skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare. Herr talman! Jag yrkar bifall till aktuella moderata reservationer i detta sammanhang och därmed också till dem i betänkandet som jag här inte närmare har preciserat.

Herr talman! Efter att ha suttit här och lyssnat på debatten ett par timmar kan jag inte undgå att göra reflexionen att man på allt sätt försöker göra vitt till svart och svart till vitt. Samtidigt som socialdemokraterna yrkar avslag på 15 motioner om ökade anslag till lönebidrag vill de med bestämdhet hävda garantin för de handikappades välbefinnande i landet. Jag måste säga att jag har väldigt svårt att få en sådan ekvation att gå ihop. Under alla valrörelser som jag kan minnas har man koncentrerat sig på människors rätt till arbete. Och jag är alldeles säker på att vi skulle få full enighet här i kammaren om det bara var detta det gällde. Det är självklart att människor skall ha rätt till arbete. Det är viktigt ur social synpunkt, ur gemenskapssynpunkt och ur många andra synpunkter för att människor skall känna ett välbefinnande och att de har ett egenvärde. Därför förvånar det mig mycket när socialdemokraterna inte använder sig av de resurser som onekligen finns tillgängliga för att se till att arbetshandikappade kommer ut i arbetslivet. Antalet arbetssökande arbetshandikappade har under 1980-talet ökat från 27 000 till 36 000. Detta har skett samtidigt som Sverige har gått in i en högkonjunktur som borde ha kunnat innebära att alla som ville också skulle ha fått ett arbete. År 1988 var 100 200 arbetshandikappade föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder samtidigt som 35 500 var arbetslösa. Vid denna tidpunkt var totalt nästan 300 000 människor förtidspensionerade på heltid. Samhall hävdar att man är beredd att ge ytterligare arbetshandikappade arbete under 1989, men regeringen vill inte använda sig av denna resurs. Regeringen använder sig bara av ungefär halva denna resurs. Jag har svårt att förstå detta. Om socialdemokraterna anser att alla människor skall ha rätt till arbete, vilket de säger i valrörelserna, borde de rimligtvis se till att de 35 500 arbetshandikappade som är öppet arbetslösa och de förtidspensionärer som skulle kunna gå ut i arbetslivet igen får ett arbete. Men socialdemokraterna låter bli att använda dessa resurser, vilket folkpartiet anser vara utomordentligt olyckligt. Folkpartiet tror nämligen att människor mår bättre av att arbeta än att vara öppet arbetslösa. Och detta gäller kanske inte minst arbetshandikappade människor. Jag tror att om arbetshandikappade män niskor, precis som vi andra, får ett arbete, känner de ett mycket större egenvärde än om de bara får pengar från arbetsförmedlingen. Därför borde det vara självklart att socialdemokraterna, om de vill hävda att de utgör en garanti för de arbetshandikappades välbefinnande, skall använda sig av den resurs som Samhall onekligen utgör. Därför tycker jag, liksom tidigare talare, att detta beslut skall omprövas. Det är också olyckligt att Samhall inte i större utsträckning skapar s.k. inbyggda verkstäder. Först och främst är det ett mycket billigare sätt att driva denna verksamhet, men jag tror att det även har andra positiva effekter. De arbetshandikappade får t.ex. arbeta bland människor som är öppet placerade på arbetsmarknaden. En annan olycklig omständighet när det gäller Samhall är att det ställs krav på minst fem personer för att Samhall skall få inrätta sådana inbyggda verkstäder. Detta krav borde självfallet tas bort, så att även småföretagare kan anställa arbetshandikappade på Samhalls initiativ. Många talare har tagit upp lönebidragen. För alla lönebidrag — allmännyttiga bidrag, särskilda lönebidrag, introduktionsbidrag och de statliga lönebidragen — finns det en ram. Det är bara för enskilda företag, kommuner och landsting som det inte finns någon sådan ram. Dessa ramar borde tas bort. Så länge det finns arbetslösa arbetshandikappade tror jag nämligen inte att samhället har råd att ha kvar dessa ramar, och lönebidragssystemet är ett utomordentligt bra system när det gäller att arbetsplacera arbetshandikappade. I dag används inte socialförsäkringssystemet i arbetsbefrämjande syfte. Men det skulle mycket väl kunna användas för att aktivera människor som har gått sjukskrivna en mycket lång tid. På försök har det runt om i Sverige anordnats projekt i detta syfte, och jag vill hänvisa till Trelleborgsprojektet. Detta system har, då man har aktiverat länsarbetsnämnd, försäkringskassa och arbetsmarknadens parter, visat sig vara mycket lönsamt. Jag har därför mycket svårt att förstå att regeringen inte vill utveckla detta system på ett sådant sätt att socialförsäkringspengar kan användas för direkt arbetsbefrämjande åtgärder på en mycket bredare bas. Jag har också svårt att förstå Lars Ulanders resonemang om att socialdemokraterna utgör en garanti för de handikappades välbefinnande. När socialdemokraterna tillsatte handikapputredningen fick denna utredning ett 0-direktiv. Jag kan inte tänka mig att en utredning inom ramen för ett 0-direktiv skall kunna sysselsätta alla arbetslösa arbetshandikappade som finns i det här landet. Om regeringen vill visa solidaritet med de arbetshandikappade måste detta få kosta litet mer pengar. Därför anser jag att detta 0-direktiv skall tas bort. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till samtliga folkpartireservationer.

Herr talman! Jag tror att jag är den artonde talaren i dagens arbetsmarknadspolitiska debatt. Och om jag nu säger att läget på arbetsmarknaden präglas av stor efterfrågan på arbetskraft, av stigande sysselsättning och av låg arbetslöshet har jag en svag aning om att kammarens ledamöter har hört dessa formuleringar tidigare under dagen. Jag behöver noginte fördjupa mig särskilt mycket mer i dessa formuleringar, eftersom flera av talarna under den tidigare debatten och under den nu pågående debatten har varit mycket överens med varandra om just denna beskrivning av dagens arbetsmarknad. Såvitt vi kan se finns det inte heller i dag några starkare tecken på en omsvängning av detta goda läge under det kommande året. Det betyder att det därför inte finns något behov av en generell förstärkning av arbetsmarknadsmedlen. Däremot innebär det att behovet av en fortsatt aktiv arbetsmarknadspolitik inte blir mindre utan snarare tvärtom.

Det skall ske med hjälp av en effektiv platsförmedling, en god utbildning, rehabilitering och andra särskilda åtgärder. På det sättet skall samtliga arbetskraftsresurser kunna tas till vara. De arbetsmarknadspolitiska resurserna skall användas för att öka arbetskraftsutbudet och för att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden. Flera talare har under dagens debattimmar vittnat om att många invandrare och flyktingar har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Särskilda insatser genomförs nu för att bereda invandrare samma möjligheter som andra att delta i arbetslivet. De i budgetpropositionen föreslagna resursförstärkningarna ger förutsättningar för ett aktivt arbete i denna riktning. Ytterligare en målsättning inför nästa budgetår är att utöka antalet arbetsplaceringar av de arbetshandikappade och se till att vi får en fortsatt minskning av antalet långtidsarbetslösa. Arbetslinjen och rätten till arbete är riktpunkten för såväl arbetsmarknadssom arbetslivspolitiken. Den nu oroande utvecklingen när det gäller arbetsskador, långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar har uppmärksammats både i dagens debatt och i omfattande diskussioner, överläggningar, hearingar, seminarier och konferenser under hösten, vintern och våren. Vi ser framför oss nu under våren, sommaren och kommande höst ytterligare diskussioner, redovisningar och redogörelser där man försöker kartlägga just de problem som hänger samman med det som jag nyss beskrivit. Det här är frågor som rör ofärd i vår välfärd. Den tillsatta arbetsmiljökommissionen har till uppgift att föreslå åtgärder som syftar till att förebygga utslagning men också att föreslå insatser som underlättar för de arbetsskadade att få en ny chans i arbetslivet. Men självfallet skall vi inte, och kan inte, avvakta några utredningsförslag, utan vi skall under tiden aktivt vidta åtgärder genom myndigheterna, på arbetsplatserna, inom sjukoch hälsovård för att enskilda människor ständigt skall ha möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet. I diskussionerna om arbetslinjen har förslag förts fram om omfördelning av socialförsäkringsmedel till en aktiv arbetsmarknadspolitik. I denna diskussion måste man se till att den enskildes rätt inte kränks eller åsidosätts. Det finns redan i dag inom det nuvarande systemet möjligheter att verka aktivt, och detta sker också. Men, som påpekats från flera håll, finns det också hinder i systemet, hinder som behöver lösas upp och röjas undan. Så har t.ex. ansvariga inom riksförsäkringsverket, AMS och arbetarskyddsstyrelsen fått arbetsmiljökommissionens uppdrag att finna lösningar som gör att människor får möjlighet att lättare komma in i arbetslivet igen. Under de senaste veckorna och månaderna har också förts en diskussion om förtidspensioneringar. Nu är inte grundproblemet, vilket bl.a. Lars-Ove Hagberg tog upp, socialförsäkringssystemet och dess medel, utan grundproblemet är de dåliga arbetsmiljöerna och de olika problem som hänger samman därmed. Det är dessa som måste elimineras. Göran Engström var uppe i debatten tidigare och sade att vi måste få in nya grupper på arbetsmarknaden. Ja, det måste vi; jag delar den uppfattningen. Många andra har också under diskussionen gett uttryck för den uppfattningen. Men hur ser det ut på våra arbetsplatser? Jag har, precis som riksdagsledamöterna, förmånen att få besöka olika sorters arbetsplatser. Många är mycket bra, andra rena skräckexempel. Några har miljöer som är goda och dåliga på samma gång, arbetsuppgifter som till vissa delar är bra men till andra delar förskräckliga och kanske t.o.m. helt enkelt borde tas bort från arbetsmarknaden. Jag har fått förmånen, precis som riksdagsledamöterna, att träffa ganska många arbetsgivare, chefer och arbetsledare. Några av dem är väl medvetna om situationen, driver frågorna i sina företag, på sina myndigheter eller sin kommunala verksamhet. Andra är med förlov sagt utomordentligt aningslösa om vad som krävs för att ta emot människor med olika förutsättningar för arbetsliv. De som skall in på arbetsmarknaden får alltså möta denna något splittrade arbetsmarknad. De här problemen är de största. Vi behöver också ändra systemet för överföring av medel, men grundproblemet är arbetsmiljöerna. Till detta skall arbetsmiljökommissionen kopplas. Arbetsmiljökommissionen är inget partipolitiskt jippo utan resultat av ett utomordentligt seriöst beslut och ett utomordentligt seriöst inslag för att komma till rätta med det som många människor i dag lider av. Arbetsmarknaden kommer att ställa krav på ökad kunskap och kompetens. Intern kompetensutveckling är i första hand ett arbetsgivaransvar, men den centrala betydelsen för produktivitetsutvecklingen gör att den även är ett samhällsintresse i stort. I budgetpropositionen aviserade jag en kartläggning av personalutbildningen. Den kommer att utgöra utgångspunkten för övervägandena av formerna för att stimulera kompetensutvecklingen i stort. Inriktningen på arbetsmarknadspolitiken har inneburit en förstärkning av arbetslinjen. I kompletteringspropositionen, som presenteras om några veckor, kommer jag att utveckla hur regeringen menar att arbetslinjen inom såväl arbetsmarknadspolitik som arbetslivspolitik kommer att förstärkas. En bra arbetsmarknad med stark efterfrågan på arbetskraft är en grundförutsättning främst för dem som har det svårast på arbetsmarknaden. Den viktigaste uppgiften för arbetsmarknadsverket är att få tillgång till så många arbetsplatser som möjligt. Då ger arbetsplatsförmedling och andra aktiva åtgärder alla, också de handikappade, flyktingar och invandrare, en reell möjlighet att nå ett fast arbete på den öppna arbetsmarknaden utan särskilt ekonomiskt stöd. Detta är huvuduppgiften för arbetsmarknadspolitiken och arbetsmarknads verket. Är inte det här möjligt krävs särskilda insatser i form av ekonomiskt stöd, kortare eller längre tid. Det är i diskussionen utomordentligt väsentligt att påpeka att de resurser som vi har till vårt förfogande i form av lönebidrag, särskilda lönebidrag, introduktionsstöd och andra utbildningsstöd utnyttjas fullt ut. Så har inte varit fallet tidigare år. Det har i diskussionen, med hänvisning till de i och för sig väsentliga 30 miljoner kronorna, framställts som om dessa 30 miljoner vore helt avgörande för verksamheten och för hur man får in arbetshandikappade i ett arbete. De ca 25 miljarder som satsats på olika former av stöd åt arbetshandikappade talar enligt min mening ett betydligt tydligare språk. Flexibla lönebidrag har nämnts vid några tillfällen tidigare. Det har sagts att ökad flexibilitet skulle innebära fler och bättre placeringsmöjligheter. Men det har påtalats, dock inte i debatten i dag, att det finns en viss risk för en ökad meritvärdering av handikappade och mycket tidsödande förhandlingar mellan arbetsförmedling och arbetsgivarna om bidragsnivån. Jag tror att man får acceptera detta, eftersom de redovisningar som har gjorts av de hittillsvarande försöken med flexibla lönebidrag visar på så positiva effekter. Den enda risk som jag tycker man fortfarande måste ha ögonen på och vara mycket vaksam för är meritvärderingen av handikappade. Jag tror att vi måste vara mycket vaksamma och aktsamma så att vi inte hamnar i en situation där vi får en omänsklig gradering av människor. Vid argumentering för flexibla bidrag har det också sagts att det finns risk för att flexibiliteten enbart innebär att man går uppåt i bidragsnivåerna men knappast får en motsvarande minskning av de högsta bidragen. En mycket stor del av de högst subventionerade platserna finns hos ideella organisationer, ofta med svag ekonomi. Det innebär naturligtvis inte att flexibiliteten ökar. Nu pågår försök med flexibla bidrag i Kronoberg och Kopparberg. I en skrivelse till regeringen inför kompletteringspropositionen har arbetsmarknadsstyrelsen gjort en kort redovisning av försöken — man har alltså fått i uppdrag att göra en utvärdering. Styrelsen anser att det behövs mera underlag för att bedöma effekterna och resultaten och har därför föreslagit att försöksverksamheten skall utökas och omfatta ytterligare fem län. Jag har samma uppfattning och jag återkommer till denna fråga i kompletteringspropositionen. En fortsatt och utvidgad försöksverksamhet ger oss möjlighet att ytterligare studera effekterna av just försöksverksamheten, som ju hittills har pågått bara sedan budgetårsskiftet. I den utredning som har gjorts av Vassilios Vlachos vid Lunds universitet konstateras mycket riktigt att lönebidragen är samhällsekonomiskt lönsamma. Vassilios Vlachos säger också att begränsningen av platsantalet tvingar fram en noggrann och restriktiv bedömning, och det är denna begränsning som gör att utfallet har varit lönsamt från samhällsekonomisk och finansiell synpunkt. Nu tycker jag att man i detta sammanhang skall väga in fler saker. Diskussionen under replikskiftet om vad utskottet har föreslagit och inte föreslagit på denna punkt skall jag inte närmare gå in på. Jag vill bara konstatera att det i en av replikerna nämndes att detta ju är ett förslagsanslag. Förslagsanslag innebär ju, vilket jag vill poängtera, att vi styr med ramar, inte med enbart kronor och ören. De flexibla lönebidragen innebär också att vi använder de medel som frigörs från andra lönebidrag flexibelt för de nya lönebidragsplaceringarna. Som framgår av utskottspromemorian kan vi också se att det varje år frigörs 6 500 lönebidragsplatser för att de skall kunna användas för nya människor som behöver stödet för att komma ut på arbetsmarknaden. Herr talman! Avslutningsvis vill jag bara säga följande. Jag tror att det, som många har varit inne på, är utomordentligt viktigt att vi använder den arbetsmarknadssituation som vi nu har för att se till att så många människor som möjligt kommer ut i arbetslivet, på den öppna arbetsmarknaden, i de vanliga jobben, och att människorna också får möjlighet att konkurrera om de goda jobben, så att man inte enbart hamnar i de monotona, enklare och trista jobben. Detta gäller inte minst människor med olika slags handikapp. Men då måste, herr talman, såväl arbetsgivare och arbetsledare som ansvariga ute på de olika arbetsplatserna vara beredda att ta emot människor med olika förutsättningar. De måste vara beredda att se över arbetsorganisation och arbetsuppgifter, och de måste också vara beredda att ändra t.o.m. sådana enkla saker som fysiska förutsättningar i form av lokaler, maskiner och annat. Det är nämligen sådana praktiska förutsättningar, i vardagslivet, som öppnar arbetsmarknaden för handikappade människor.

Herr talman! Jag får hälsa Ingela Thalén välkommen hit trots hennes förkylning. Nu får vi den debatt som vi började för fem och en halv timme sedan. Jag efterlyste då förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken. Det blir litet svårt att föra en debatt nu, eftersom vi redan har voterat när det gäller det ifrågavarande betänkandet. Därför skall jag begränsa mig till frågan om lönebidraget. Jag tror inte att Ingela Thalén var inne i kammaren när jag höll mitt inledningsanförande. Jag vet inte om hon lyssnade. Hade hon gjort det hade hon hört att jag framhöll att just det som hon talade om, nämligen att det finns betänkligheter när det gäller det flexibla lönebidraget. Det skulle kunna leda till meritvärdering och kunna upplevas som förnedrande. Bidragsnivåerna skulle också kunna bli för höga. Jag tror att jag när jag talade hade i min hand precis samma promemoria som den Ingela Thalén hänvisade till, den som kommer från AMS. I den redovisas det för hur försöken i Kronobergs län och Kopparbergs län hittills har utfallit. Det framhålls faktiskt följande: Med ett flexibelt bidrag är det betydligt lättare att få arbete för gravt handikappade ungdomar i den öppna marknaden. — Man har inte sett något negativt när det gäller meritvärderingen. Tvärtom uppfattar jag deras kommentar som att det har varit positivt. Man vill också gärna fortsätta och utvidga försöksverksamheten. Jag kan helt hålla med Ingela Thalén om vad hon sade i slutet av sitt anförande, nämligen att alla arbetshandikappade måste få tillgång också till de goda arbetena och att det krävs att alla på arbetsplatserna ställer upp. Jag stryker med ett tjockt streck under att alla måste ställa upp. Det är helt riktigt, men det förutsätter att vi har ett lönebidragssystem som är utformat så, att de arbetshandikappade kan jämställas med annan personal. Det blir möjligt om vi får ett flexibelt lönebidrag av den karaktär som är aktuell vid försöksverksamheten. Och det är detta som utskottsmajoriteten säger: Vi vill fortsätta med försöksverksamheten. Jag förstår fortfarande inte varför socialdemokraterna är så negativa till en fortsättning av en försöksverksamhet som har så stor omfattning att utvärderingen kan bli meningsfull. Det är ju bara det som det handlar om, Ingela Thalén! Om regeringen har anslagit 25 000 milj.kr., kan man väl hitta 30 milj.kr. för det här arbetet.

Herr talman! När statsrådet med beklagande säger att hon kommer sent in i debatten, är det onekligen, såvitt jag förstår, något självförvållat. Vi hade faktiskt väntat att departementschefen skulle ta till orda tidigare. Hon sade att mycket av vad hon tänkte säga hade sagts förut. Det låter ju klädsamt. Av det skälet hade man nästan kunnat förvänta sig att statsrådet skulle tala om någonting annat, nämligen om den långsiktiga politiken. Det som i det perspektivet är det verkligt svåra och tunga är de svårigheter som väntar runt hörnet och som vi inte kan vifta bort. Jag tänker t.ex. på arbetsutbudet. Tidigare i debatten har jag sagt att det finns ett välgörande nytänkade inom socialdemokratin och regeringskretsen. Jag har nämnt ekonomisk politik, skattepolitik, detta att äntligen acceptera tanken om överföring av socialförsäkringspengar till aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser, m.m. Det är bra. För övrigt står det i budgetpropositionen att den offentliga sektorns förnyelse skall starta. Det säger man efter att i sex år ha haft en särskild minister — låt vara i departemental karantän. Nu har han blivit befriad, och nu skall det bli fart. Det är bra. Det är bara att beklaga att denna sinnesförändring har dröjt alltför länge. Statsrådet sade att 30 milj.kr. ju inte är någonting jämfört med de miljarder som vi satsar. Men miljarderna gäller ju inte de unga, arbetslösa handikappade. Det gäller en rad andra områden. Här skulle det kunna bli en real och relativt sett kraftig förstärkning. På socialdemokratiskt håll talar man om att det är viktigt att invandrarna får en chans att få bättre jobb, att handikappade får ett arbete och att jämställdheten säkras. Och det är också viktigt, framhålls det, med arbete inom Samhall och att man gör något beträffande de svårt handikappade ungdomarna. Men det blir ju bara en läpparnas bekännelse, eftersom socialdemokraterna hittills har yrkat avslag på dessa punkter. Statsrådet har inte heller gjort någon insats för att omvända partikamraterna. När det gäller flexibiliteten visar det sig att både arbetsmarknadsstyrelsen och utskottsmajoriteten förordar en utbyggd försöksverksamhet för 30 milj.kr. i rena pengar, medan socialdemokraterna vägrar att vara med. Arbetslinjen hävdar vi alla, men det gäller inte de svårt handikappade ungdomarna, om socialdemokraterna får bestämma.

Herr talman! Jag skall inte älta det som redan har diskuterats i nära sex timmar. Det blir ju då lätt ett varv till på samma tema. Jag kunde emellertid konstatera att arbetsmarknadsministern i alla fall inte har försökt att få socialdemokraterna här i kammaren att tänka om när det gäller lönebidraget. Det är synd, eftersom de handikappade ändå vore värda ett enigt riksdagsbeslut. Jag hoppade till litet grand när arbetsmarknadsministern talade om välfärd och arbetsmiljö. Vår välfärd, sade arbetsmarknadsministern. Jag har försökt föra en debatt kring dessa frågor tidigare med arbetsmarknadsministern. Det har inte gått så bra. Arbetsmiljö är egentligen någonting globalt. Vad beror vår välfärd på? På vilka människors bekostnad har vi vår välfärd? Vems dåliga arbetsmiljö beror egentligen vår välfärd och vår köpkraft på? Nu skall jag ställa samma fråga till arbetsmarknadsministern ytterligare en gång — jag har gjort det vid något tidigare tillfälle. Varför vill inte socialdemokraterna ta ett ansvar för handeln? Dålig och usel arbetsmiljö i multinationella företag i u-länderna ger oss mycket billiga varor och därmed välfärd och ökad köpkraft. På vems bekostnad får vi emellertid denna välfärd? Skulle vi inte kunna ta ett solidariskt, globalt ansvar för arbetsmiljön? Det rör inte bara det här lilla Grönköpingslandet, utan arbetsmiljön handlar om någonting globalt. I vissa länder utnyttjas barnarbetare. Skall vi köpa varor som framställs i multinationella företag som konsekvent anställer barnen i stället för deras föräldrar? Fackföreningarna får ingen möjlighet till inflytande. Varorna blir mycket billiga, och vi får välfärd. Men på vems bekostnad får vi denna välfärd? När skall arbetsmiljön bli en global fråga också för arbetsmarknadsministern och den socialdemokratiska regeringen? När skall vi ta ett globalt ansvar och inte bygga vår välfärd på andras undergång?

Herr talman! Det var ett ödmjukt tal som vi fick höra, fru statsråd. Det skulle vara intressant att få höra statsrådets uppfattning om problemet som man nu tydligt ser i vårt land i dag. Det förekommer en överhettning på arbetsmarknaden i Storstockholm och på en del andra orter, som hotar dra i gång en löneglidning som prissätter oss ut ur världsmarknaden. Detta skall ställas mot att ganska stora delar av vårt land har alltför låg ekonomisk aktivitet. I dessa delar finns fortfarande ledig entreprenörskapacitet och arbetskraft, och varje arbetstillfälle är oerhört värdefullt. Fru Thalén höll tal på landsbygdsriksdagen. Därefter satte drygt 600 delegater från hela vårt land i gång med att besluta under ett par dagar. Jag skulle i det sammanhanget vilja fråga om Ingela Thalén är beredd att i positiv anda diskutera de många utvecklingsförslag som kom från dessa 650 delegater. Bland delegaterna fanns också många partivänner till fru Thalén. De ställde eniga upp på många frågor som gällde utveckling av ”landsbygdsbetonade” delar av riket. Sedan vill jag säga några ord om handikappfrågan. Den har egentligen redan diskuterats. I stora delar av landet är det ett väldigt sug efter arbetskraft i goda konjunkturer. Det är just nu som statsrådet skulle ta chansen att satsa hårt på att placera de unga handikappade, och även andra handikappade, på arbetsmarknaden. Det är nu det går bäst. Det är nu det sker till bästa pris. Fru Thalén har själv i sin proposition refererat till den forskarrapport som visar att det är en god affär för riket. Därför borde hon, som lär bli socialdemokratins första dam, kunna tala med Feldt och sifferbitarna på finansområdet. De brukar ju begripa sig på plus och minus.

Herr talman! Ingela Thalén togii sitt anförande upp arbetsmiljökommissionen. Hon sade att den skall föreslå åtgärder, men att man inte för den skull skall avvakta utredningsförslagen utan under tiden skall vidta åtgärder. Vi får innerligt hoppas att så sker. I många av de motioner som har lagts på riksdagens bord finns konkreta förslag till förbättringar inom olika yrkesområden. Nu hoppas vi givetvis på en positiv behandling av dessa motioner. Läget är faktiskt allvarligt. Läget är så allvarligt att socialförsäkringsutskottet för litet mer än en månad sedan tog initiativ till en öppen utfrågning om arbetsskador. Till utfrågningen var även arbetsmarknadsutskottet inbjudet. Vi fick då veta att utbetalningen ifrån arbetsskadeförsäkringen för år 1988 var 5,8 miljarder kronor, varav 4,6 miljarder kronor i sjukpenning. I dag arbetar ungefär 1 300 årsarbetstagare med arbetsskadehantering på försäkringskassorna. Även om detta är ett arbete, skulle man säkert kunna finna andra mer positiva arbetsuppgifter för dessa människor, om man kan få ner arbetsskadorna och minska sjukskrivningarna. Ingela Thalén ställde sedan utökningen med 30 miljoner mot anslagen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder på 25 miljarder. Vad jag noterade som positivt var att arbetsmarknadsministern inte talade på samma nedvärderande sätt om dessa 30 miljoner som utskottets ordförande gjorde. Men hon ställde ändå inte upp på detta. Det tycker jag är synd. Vi har faktiskt goda konjunkturer i dag och borde kunna ta vara på sådana här tillfällen. Unga människor som inte har ett jobb och dessutom kanske också är handikappade utsätts för stora påfrestningar och får problem som i många fall leder till personliga tragedier. Därför är det angeläget, när nu företagen ropar på arbetskraft, att försöka hjälpa så många som möjligt att komma ut på arbetsmarknaden. Det är positivt för den som behöver arbetskraft, för samhället och för den som är utan arbete, vilket är det allra viktigaste. Därför är det angeläget att arbeta med flexibla lönebidrag över hela landet, som gör att fler handikappade kan gå ut på arbetsmarknaden. Försöksverksamheten i de två länen har ju varit positiv.
Herr talman! Det var ett tal som instämde i nästan allt som har sagts här i dag. Alla problem skulle lösas av arbetsmarknadsministern. Till sist säger hon att vi måste göra praktiska saker. Nu måste vi se till att vi får bra arbetsmiljöer, säger hon. Då har vi kommit dit där jag vill att vi skall vara. Hur skall vi då göra? Det som är dåligt i dag och som gör att människor slås ut är ju ett resultat av den situation vi har i praktiken, av de lagar och förordningar och maktförhållanden vi har i samhället. Den fråga som man någon gång måste svara på är: Skall vi ändra på relationerna mellan parterna på arbetsmarknaden, så att de arbetande som utsätts för de dåliga arbetsmiljöerna kan förbättra dessa? Det är den frågan som jag tycker att det är viktigt att svara på när man talar om att man skall förbättra lokaler osv. Vad är det skyddsombud och lokala fackföreningar gör? Jo, de ställer mängder av krav på detta varje dag. Men de slår pannan blodig mot oresonliga arbetsgivare, ellert.o.m. resonliga arbetsgivare, som säger att de förstår detta, men de har inga pengar. De får heller inga pengar till detta av ägarna, för de har andra uppgifter som skall skötas. Birger Schlaug ställer frågan till arbetsmarknadsministern hur vi skall se på arbetsmiljön och den globala solidariteten. Det är en intressant vinkling. Jag kommer genast att tänka på frågan om facklig samverkan. Om vi skall komma vidare med denna fråga måste medlemmarna i fackföreningarna ha en möjlighet, åtminstone i de koncerner som finns här och har förgreningar utåt, att samverka med sina arbetskamrater och ställa krav. Men det är tydligt att arbetsköparna säger nej till det. Tydligen gör heller inte regeringen någonting åt detta. Jag tycker att det borde vara det första steget som skulle tas. Det har gått alltför lång tid när det gäller att se till att de fackligt verksamma i Sverige i de transnationella, imperialistiska företagen verkligen kan åka ut och se till att utveckla en solidaritet. Dessutom kommer en annan fråga in i detta sammanhang: Hur kommer EG-harmoniseringen att slå på detta område? Hur kommer det att bli efter 1992, när vi kanske — utifrån arbetsmarknadsministerns ambitionsnivå, vilken jag inte tycker är så förfärligt hög — skall höja kraven? Hur blir det om Sverige skulle vilja höja ambitionsnivån efter 1992? Är vi då inte helt utlämnade åt andra, odemokratiska instanser här i världen, som kommer att ha ett direkt inflytande på vår arbetsmiljö?

Herr talman! Sonja Rembo sade att vi var överens. Elver Jonsson sade att det var synd att jag inte kom in tidigare. Det är möjligt. Lars-Ove Hagberg sade att jag inte tillförde något nytt — även om han inte uttryckte det så, uppfattade jag det på det sättet. Det är möjligt att alla, var och en på sitt sätt, har rätt. Jag skall försöka kommentera de andra talarnas inlägg i den ordning de har varit uppe, så långt jag hinner på min repliktid. Sonja Rembo säger att de arbetshandikappade måste ha lönebidrag för att komma ut i arbetslivet. Några av dem behöver ha det. Min uppfattning är att det finns många människor med olika sorters handikapp som inte är arbetshandikappade i rätt utformad miljö. Dessa människor skall inte ha lönebidrag. Det försökte jag också uttrycka inledningsvis. Dessa människor skall ha ett arbete med vanlig lön, under vanliga förhållanden på en vanlig arbetsplats. Men arbetsplatsen skall vara utformad så att man kan vara på den under normala förhållanden. Det skall dagens arbetsmarknadsläge ge utrymme för, menar jag. Jag är inte emot att man ger lönebidrag. Jag tycker att vi skall använda lönebidraget. Men jag tycker fortfarande, med förlov sagt, att debatten om de 30 miljonerna i förhållande till de 8,5 miljarder från arbetsmarknadsdepartementet som föreslås gå till stöd i olika former för handikappade ute i arbetslivet blir en aning märklig. Elver Jonsson var inne på den offentliga sektorns utveckling. Han sade att den minister som tidigare hade detta ansvar har suttit inlåst i ett antal år och därför inte kunnat göra någonting. Jag tycker att Elver Jonsson skall åka ut och titta vad som händer och sker ute i kommuner och landsting. Jag kan inte gå in på alltför mycket av det, men det sker faktiskt en omfattande förnyelse inom den offentliga sektorn på en lång rad områden, inte minst på de områden som hänger samman med frikommunsverksamheten och i de landsting som är innefattade i frikommunsverksamheten. Birger Schlaug ställer en enkel fråga: Hur tar socialdemokratin sitt globala ansvar? Jag skulle kunna vara mycket elak här. Men jag vet att vi kommer att återkomma till varandra om någon vecka och diskutera koncernfackliga frågor. Detta är en av de frågor där vi tar ett globalt ansvar, dvs. vi bidrar till att förutsättningar ges för fackligt arbete över gränserna. Det socialdemokratiska partiet tar definitivt ett globalt ansvar. Som regering tar vi också ett globalt ansvar inom en lång rad områden. Men, Birger Schlaug, detta är en mycket svår, komplicerad fråga. Detta är ingen enkel fråga. Jag beklagar om jag inte kan använda min tid till att debattera just hur vi tar vårt globala ansvar när det gäller import och export, arbetsmiljöer för människor i utvecklingsländer, utbildning för människor i utvecklingsländer och när det gäller den totala miljön, som vi alla skall leva i, både arbetsmiljö och yttre miljö. Departementet har ett mycket nära samarbete med t.ex. ILO. Vi har departementstjänstemän som sitter i ILO:s-styrelse. Vi följer politiskt nära arbetet i denna verksamhet, och vi följer från departementets sida definitivt också arbetet i andra organ. På det viset bidrar vi till att förutsättningarna när det gäller arbetsmiljöoch arbetslivsfrågor skall bli bättre också i andra länder. Jag tror att det var Charlotte Branting som tog upp frågan om stödet för arbetshjälpmedel. Under ett antal år har jag haft möjlighet att följa de besvärsärenden som handlar om stöd till t.ex. arbetshjälpmedel. Om arbetsgivarnas välvilja i detta sammanhang var lika stor som talförheten hos företrädarna för de borgerliga partierna, tror jag att man skulle kunna komma långt. Ni skulle bli förskräckta om ni fick se oviljan att köpa t.ex. den enklaste stol och justerbara skrivbord för att en människa skall kunna fungera på sin arbetsplats. Till allt detta anser man sig vilja ha pengar från stödet till arbetshjälpmedel, vilket alltså inte är korrekt. Det finns mycket kvar att göra i upplysningssyfte också när det gäller sådana här frågor. Handikappade skall ha arbetshjälpmedel. Men det finns också gränser för vad detta stöd skall användas till. Det har man inte alltid uppfattat ute på arbetsmarknaden. När det gäller Charlotte Brantings synpunkter om kvinnofrågor och arbetsmiljöfrågor har Lars Ulander mycket noggrant gått igenom det. Jag vill återigen poängtera att arbetsmiljökommissionen har ett ansvar för att gå igenom arbetsmarknaden, både arbetsmarknaden för kvinnor och arbetsmarknaden för män. Dessutom vill jag påpeka det som tidigare har sagts, nämligen att vi, i hägnet av jämställdhetsbeslutet, har 60 milj.kr. att arbeta med när det gäller arbetsmiljöer i de kvinnodominerade branscherna. Börje Hörnlund frågade om jag var beredd att i positiv anda diskutera de förslag som behandlades på landsbygdsriksdagen. Ja, självfallet är jag beredd att inte bara diskutera dem i positiv anda utan också behandla dem i positiv anda, i de avseenden där de berör statlig nivå och sådana nivåer där jag kan vara med och påverka. En del av de projekt som behandlades på landsbygdsriksdagen finns redan inom ramen för sådana projekt där departementet ger anslag. Andra är på väg att föras dit, och jag vet att handläggningen kommer att bli positiv. Lars-Ove Hagberg sade att det låter som om jag anser att ingenting händer, och att min ambition inte är särskilt hög. Det där är ju ett vanligt sätt att debattera på när man tycker att någonting låter mycket tydligt. I många frågor, Lars-Ove Hagberg, är vi överens, dock icke i flera av de grundläggande frågorna. Att säga att MBL-andan skulle vara orsaken till att arbetsmiljöerna i dag är dåliga på många håll tycker jag är att dra en felaktig slutsats. MBL har i mycket stor utsträckning bidragit till att vi har kommit så långt som vi har gjort på många av de arbetsplatser där man tidigare haft rent förskräckliga arbetsmiljöer. Det är klart att när det gäller mycket av det som behöver göras ingår också en översyn av MBL, och vi kommer att titta på denna lag. Jag vet att det i arbetsmiljökommissionen diskuteras huruvida man behöver ändra eller förstärka arbetsmiljölagstiftningen. Men det är väl ändå så — Lars-Ove Hagberg är ju van vid att vara ute på olika arbetsplatser — att om vi skall vara ärliga måste vi säga oss att en del av det som skall göras på en arbetsplats kan man behöva tvinga sig till, medan man när det gäller annat som behöver ske kommer överens om saken. Mycket av det som behöver göras i dag kan man inte ändra vare sig genom lagstiftning eller på annat sätt därför att man faktiskt inte riktigt vet på vilket sätt man skall bära sig åt, hur välvillig man än är. Det finns nämligen tekniker, låsta produktionssätt och arbetsorganisationer där man ute på arbetsplatserna inte vet hur man skall lösa problemen, och detta gäller som sagt hur välvillig man än är, hur engagerad man än är. Detta är åtminstone den verklighet jag möter när jag kommer ut på olika arbetsplatser. Det finns konflikter, det finns behov av maktförskjutning, det finns behov av förändringar, det finns behov av ekonomiska incitament. Men vi skall också vara ärliga och säga att det finns problem som inte kan avhjälpas på grund av att man måste tänka igenom saker och ting, prova sig fram samt ändra arbetsmetoder och produktionsmetoder. Då talar jag inte om ackord, inte om ohemult låga lönesättningar osv., utan jag talar om rent tekniska, produktionsmässiga och arbetsorganisatoriska problem som man inte skall bortse från. Det finns en vilja på många håll, och på andra håll finns det en uppenbar omedvetenhet. Men man kan inte avfärda det hela genom att säga att MBL-andan skulle vara skuld till att vi i dag har en arbetsmiljö som faktiskt är ett stort bekymmer, för då tycker jag att Lars-Ove Hagberg sparkar undan fötterna på sig själv.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall I fortsätta efter kl. 19.00.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Herr talman! Jag tycker att vi har fått en litet svårhanterad debatt här. Det har plötsligt blivit en arbetsmarknadspolitisk generaldebatt, som vi borde ha börjat för sex timmar sedan och som vi då efterlyste. Det är litet svårt för oss i oppositionen att i treminutersrepliker klara av en sådan debatt, och jag skall därför hålla mig till det som arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 2 handlar om. I fråga om lönebidragen håller jag fullständigt med Ingela Thalén i hennes analys av vid vilka behov lönebidrag skall användas, liksom när arbetshjälpmedel för handikappade skall komma till användning. Jag tycker att det är utomordentligt bra att det sägs rent ut från kammarens talarstol att det är de som behöver bidragen, det är de som behöver hjälpmedlen, som skall ha dem. Men Ingela Thalén talar om att dessa 30 milj.kr. för flexibla lönebidrag till gravt handikappade ungdomar är en liten post i det stora hela. Regeringen har satt till 25 000 milj.kr. sammanlagt för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, säger arbetsmarknadsministern, och till detta kan läggas de 8 000 milj.kr. som beräknas gå ut via arbetslöshetskassorna samt många tiotals miljarder som går ut genom olika socialförsäkringssystem. Just därför, herr talman, förstår inte jag varför inte alla dessa miljarder och åter miljarder kunde räcka till detta anslag till försöksverksamheten för gravt handikappade ungdomar under 25 år. Vi i oppositionen kunde skrapa ihop 30 milj.kr. så att försöksverksamheten fick fortsätta. Jag tycker att socialdemokraternas ståndpunkt är ohållbar. Jag vet inte om jag uppfattade arbetsmarknadsministerns tidigare anförande rätt och att hon menade att det skulle komma någonting om detta i kompletteringspropositionen. Jag reserverar mig för att jag kan ha missuppfattat saken. Det är klart att socialdemokraterna kan återkomma i kompletteringspropositionen. Men det kommer inte att behövas, herr talman, för härvidlag finns en majoritet i riksdagen i dag. Vi kommer alldeles strax att fatta beslut om dessa 30 miljoner, och det står socialdemokraterna helt fritt att vara med om det beslutet eller förkasta det. Jag skulle vara glad om socialdemokraterna ställde upp, för då kunde vi få ett enhälligt beslut på denna punkt. Det tycker jag skulle vara en fin markering från riksdagen till de gravt arbetshandikappade ungdomarna. Försökverksamheten har så här långt visat sig vara positiv. Den har varit gynnsam för ungdomarna, men den har haft för liten omfattning för att man skall våga dra några helt klara slutsatser. Vi tycker att det är viktigt att vi får besked huruvida den typ av lönebidrag som förekommer i försöksverksamheten är så bra som det förefaller. Vi behöver få en ordentlig försöksverksamhet för 30 milj.kr. Detta är ett belopp som ju längre socialdemokraterna försvarar sitt ställningstagande framstår som futtigare och futtigare, Ingela Thalén. Tänk om!

Herr talman! När jag beklagade att statsrådet inte hade varit med tidigare i debatten berodde det närmast på att jag ansåg att det hade kunnat passa väldigt bra att ta upp just de långsiktiga frågorna i arbetsmarknadspolitiken då vi talade om arbetsmarknadspolitikens förutsättningar och inriktning. Jag tror nämligen att det är mycket angeläget att vi utöver lösningen på de kortsiktiga problemen också har en framförhållning, så att vi för 1990-talet och kanske även för tiden närmast efter sekelskiftet har en uppläggning som gör att vi får en fungerande arbetsmarknad. En sak tror jag nämligen att vi är överens om, och det är att den svenska arbetsmarknaden kommer att utsättas för utomordentliga påfrestningar inte minst när det gäller arbetsutbudet. Det var därför jag skulle ha hälsat statsrådet välkommen att delta i debatten på ett tidigare stadium. Det är möjligt att jag berörde en känslig sak när jag talade om ministern som inte hade lyckats med den offentliga sektorns förnyelse. Arbetsmarknadsministern rekommenderade mig att titta på vad som har hänt på landstingsområdet. Förmodligen har regeringen gjort det, för i budgetpropositionen står det att man skall ”inleda” den offentliga sektorns förnyelse. Nu är det finansministern som skriver det, och tydligen har han det avgörande ordet. När det gäller dessa 30 milj.kr. till försöksverksamhet vill statsrådet ånyo göra gällande att det är försumbart om medlen finns eller inte. Men varken arbetsmarknadsstyrelsen eller utskottsmajoriteten har denna uppfattning, utan det är socialdemokraterna här i kammaren som har sagt att det där beloppet kan vi väl ha eller mista, för vi gör så mycket annat. Jag tror att det är väldigt farligt med den typen av jämförelser. Vi får inte glömma bort att det här gäller den allra mest utsatta gruppen, där man tydligen vill hålla en låg ambitionsnivå. Det är olyckligt. Vi har från vårt håll framhållit att invandrarna borde få bättre chanser, att jämställdhetsarbetet borde förstärkas och att det skulle beredas fler platser på Samhall. Men socialdemokraterna har sagt nej till detta, och därför skulle jag vilja fråga om arbetsmarknadsministern kanske i kompletteringspropositionen ämnar lägga fram förslag härvidlag. Det är nämligen ett hett önskemål att behoven på alla dessa tre områden skall tillgodoses. Det rör sig om angelägna ting. När det gällde lönebidragsförstärkningen blev det ett socialdemokratiskt nej i utskottet, och det blir kanske på samma sätt i kammaren. Det verkar ovanligt, rent av fel, att socialdemokraterna blev sist på upploppet.

Herr talman! Jag uppfattar arbetsmarknadsministern så att hon inser att arbetsmiljöfrågorna är en global angelägenhet, och det tycker jag är jättebra. Men då kommer nästa fråga. Billiga varor leder ju till att vi kan få mer för pengarna, att köpkraften kan öka och att vår välfärd förbättras. Dessa billiga varor kan vi köpa från multinationella företag som konsekvent har mycket dålig arbetsmiljö och likaledes konsekvent placerar sin verksamhet i u-länderna och utnyttjar människor. Här måste vi utöva påtryckningar. Arbetsmiljöfrågorna är alltså inte en intern angelägenhet för Sverige utan en global angelägenhet. Finansministern har över huvud taget inte någon gång diskuterat de här frågorna. Jag har faktiskt plöjt igenom finansplanerna för de senaste 20 åren men inte hittat något resonemang om de globala arbetsmiljöfrågorna och deras koppling till vår välfärd och köpkraft. Man får i stället hela tiden läsa om våra egoistiska intressen, vårt behov av billiga varor osv. Arbetsmiljökommissionen borde också ta upp de här internationella frågorna och hur man skall kunna komma till rätta med dem. Så borde ske åtminstone efter det att man har arbetat under ett år. Arbetsmarknadsministern tillhör den skara av ministrar som jag i högsta grad hyser respekt för, och jag hoppas att arbetsmarknadsministern skall kunna göra också Kjell-Olof Feldt medveten om dessa frågor.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern berörde anslaget om 30 milj.kr. Ja, man kan naturligtvis se detta på två sätt. Är 30 milj.kr. pengar som inte gör någon nytta, är det konstigt. Om 30 miljoner är för stora pengar och om man av den anledningen inte kan bifalla anslaget, är det ju bara att notera att man inte tar fram de pengar till de unga, gravt handikappade som det gäller — det är oftast för dem som de här flexibla möjligheterna behövs. Det handlar dessutom här mindre om pengar och mera om principen att kunna placera dessa personer över hela arbetsmarknaden och över hela landet. Om AMS sedan kommer tillbaka ett stycke in på budgetåret och säger att det här går mycket bra och att de åtgärder som vidtas är riktiga, behöver kanske ytterligare medel diskuteras, men med de nu aktuella pengarna får man åtminstone chansen att sätta i gång med en verksamhet som täcker hela landet och hela arbetsmarknaden. Jag håller vidare med om att ett bidrag till en arbetsgivare för att få en handikappad placerad naturligtvis inte skall vara större än vad som behövs. Det är många gånger så att man med rätt man på rätt plats inte behöver något bidrag. Jag noterar en positiv inställning till landsbygdsriksdagens förslag. Jag vill därför be arbetsmarknadsministern studera vår arbetslinje, enligt vilken vi vill anslå stora pengar på punkter där ekonomin inte är så stark. Vi spar därmed in kontanta arbetslöshetsunderstöd och vi får ut en mängd nyttigheter: bättre vägar, bättre utbildning, bättre skatteunderlag m.m. Studera det noga, så kan vi kanske vid ett senare tillfälle föra en än mjukare debatt.

Herr talman! Jag tycker att det var ett framsteg när arbetsmarknadsministern började diskutera huvudproblemet på arbetsmiljöområdet. Nu tillstår arbetsmarknadsministern att man skall förstärka MBL samtidigt som man i vanlig ordning säger att det skall ske i samverkan med den part som i dag förorsakar den dåliga arbetsmiljön. Det är en ekvation som absolut inte går ihop. I så fall skulle vi ha fått en humanistiskt och idealistiskt inriktad kapitalism just i Sverige, men om man tror att så är fallet är man väl ändå blåögd i överkant. Ute på arbetsplatserna möter vi en myckenhet av konflikter. Det finns sådant som man är överens om, men i de flesta fall där man kommit överens om miljön på en arbetsplats har ägaren av maktskäl insett att man måste vara överens. Dessutom finns naturligtvis, arbetsmarknadsministern, frågor som man inte har klarat att lösa. Självfallet finns det problem att ta ställning till framöver. Varför förekommer det inte mera av experiment och funderingar över arbetsorganisationen? Jag ser två orsaker till detta. Den första orsaken är att det nästan har varit stopp på arbetsgivarsidan när det gällt att genomföra experiment och försök av olika slag. Den andra orsaken är att finna i en fråga som jag kan rikta till Ingela Thalén som socialdemokrat och som gäller den socialdemokratiska ideologin om klassamarbete: Varför har man inte frigjort fackets styrka för att med egna resurser och egna institut genomföra sådana försök? I stället har man förlitat sig på arbetarskyddsstyrelsen, på statliga insatser. Det fanns en tid när fackföreningsrörelsen verkligen ville ha egna resurser, icke bundna till staten. Jag är mycket ärlig, arbetsmarknadsministern, när jag säger att denna utveckling är resultatet av MBL och klassamarbetsandan i den år 1976 antagna medbestämmandelagen. Det stadgas där att parterna skall samverka för att öka produktiviteten i mycket hög grad och för att åstadkomma arbetstillfredsställelse. Med en sådan skrivning kommer man inte åt de psykosociala frågorna, förslitningsfrågorna, belastningsfrågorna och alla de frågor som de fackliga företrädarna har att förhandla om. Den ger inte heller någon styrka när det gäller förhandlingar om löneformer som ackord, som i dag sliter ut människor i arbetsmiljön. Jag ser dock nu ett litet hopp om att MBL och relationerna på arbetsmiljöområdet skall kunna förändras. Jag uppfattar det sagda som ett löfte och kommer att sprida det. Vi får sedan se hur länge regeringen kommer att stå för att man skall förändra relationerna mellan arbetsköpare och arbetare till förmån för de senare, så att de kan förstärka sina positioner. Om det är avsikten, är det ett mycket positivt besked i dagens debatt.

Herr talman! Allteftersom debatten fortskrider blir jag mer och mer fundersam över vad det är för förslag som utskottet egentligen har lagt fram. Jag trodde, när jag läste det helt nyligen, att jag hade förstått vad det handlade om, men jag beklagar att jag efter de här senaste genomgångarna inte riktigt förstår det. Försöken med flexibla lönebidrag omfattar samtliga lönebidrag. I kompletteringspropositionen kommer vi att föreslå, efter en hemställan från AMS, att försöken med de här flexibla lönebidragen skall utökas — från två till fem län. Om jag har förstått utskottsförslaget rätt, skall detta gälla enbart unga handikappade. I argumenteringen sägs att detta är en förutsättning för att projektet Unga handikappade skall fortsätta. Men det är helt fel. Projektet Unga handikappade kommer att fullföljas inom ramen för regeringens förslag till budget. Sedan säger Charlotte Branting att man inte kan göra en jämförelse mellan de 8,5 miljarderna och de 30 miljonerna. Självfallet, Charlotte Branting, kan man göra detta. Jag känner också väl till TUFFA-projektet. Det kommer att fullföljas enligt de ursprungliga intentionerna, och de medel till arbetshjälpmedel som behövs finns inom ramen för regeringens budgetförslag.

Herr talman! Mycket av samhällets stöd till dem som drabbats av arbetsmiljöproblem måste naturligtvis finnas kvar även i vårt framtida samhälle, som jag skissade på förut.

Det är enormt viktigt att vi i tid har uppmärksamheten fäst på denna ytterligare fara för vår hälsa. Jag blir åter och åter besviken över det lilla utrymme dessa grundläggande problem får i vår ordväxling här i kammaren. Men man tror kanske att det finns vattentäta skott mellan natur och arbetsmiljö. Jag var glad över att Birger Schlaug tog upp frågan om det globala sammanhanget människor emellan. Men det är också ett sammanhang mellan hela vår biosfär och oss själva. Jag vill även visa på den goda inverkan som närhet och lagomskala har på människans psyke. Särskilt för barn, handikappade, sjuka och gamla ger detta en trygg miljö och psykisk hälsa. Jag skall inte mycket förlänga den här långa debatten. Min översikt gav jag ju redan i mitt inlägg vid behandlingen av betänkande 11. Lars-Ove Hagberg får ett miljöpartisvar om EG av Birger Schlaug. Till sist vill jag bara räkna upp de reservationer som vi stöder, för att få dem antecknade till protokollet.

Herr talman! Jag beklagar att de grönas arbetsmiljömotion inte behandlas i det här betänkandet. Det beror tydligen på någon sorts märklig nyordning i arbetsmarknadsutskottet. Jag tycker att det är viktigt att ta arbetsmiljöfrågorna på allvar. Ett belysande exempel på att det är allvar är att Miljöcentrum i en rapport, som bygger på officiell statistik, visar att 50 90 av alla för tidiga dödsfall i åldersgruppen 45-69 år orsakas av just arbetsmiljön. Siffrorna gäller Sverige, men man kan självfallet dra paralleller med åtminstone hela Norden och hela Västeuropa. Det kan mycket väl vara så, att hårda krav på arbetsmiljön kan leda till att den ekonomiska tillväxten minskar. Men skall vi verkligen acceptera att människor offras för att den ekonomiska tillväxten skall hållas hög? Ett av de mest elementära kraven inom arbetsmiljöområdet måste ändå vara att alla gränsvärden blir juridiskt bindande och att de läggs på en nivå där man utgår från hälsoaspekter. Ekonomisk tillväxt kan aldrig vara viktigare än detta. En annan grundläggande regel bör vara att arbetstagare skall ges full insyn i vad en produkt innehåller. Inga hemligheter kan accepteras. Och skyddsombuden måste naturligtvis ges laglig rätt att omedelbart stoppa produktionen, om arbetsgivaren vägrar att uppge vad produkten innehåller. Vi lever i dag i ett mycket tillväxtfixerat samhälle, där vinst och snäv företagsekonomisk lönsamhet styr utvecklingen. Detta leder till att arbetsmiljön blir eftersatt. De som i första hand får glädjen av vinsten upplever inte i vardagen hur dålig arbetsmiljö och förnedrande arbetsvillkor drabbar den enskilda individen. I årtionden har man mördat människor och förvandlat människors liv till ett helsike på grund av att det varit lönsamt. Det kan handla om asbest, om lösningsmedel, om orimliga ackordsystem. De som gjort och gör vinsten sitter långt, långt borta. Det anonyma aktiesystemet gör att vi får ett anonymt och ansvarslöst ägande. Den som satsar pengar behöver inte ta ansvar för sina pengar. Avkastningen blir viktigare än männniskors liv och hälsa. Etiken är faktiskt totalt bortblåst. Ägandet måste alltså komma närmare människorna. Den kooperativa idén måste dammas av. Kanske borde aktieinnehav bindas till ansvar — ansvar för hur pengarna används. Vi har också frågan om EG. Miljöpartiet fick här en råsop från vpk för att vi inte hade tagit upp den frågan tidigare. Men vpk vet väl var vi står när det gäller EG-frågan. Jag kan säga en gång till, att vi anser att fri rörelse för kapitalet är något fullständigt vansinnigt, eftersom det leder till storskalighet, ökad centralisering, ännu mer anonym ägarkoncentration. Vi får helt enkelt inte sälja ut oss till det ensidiga kapitalets intressen. Det är farligt, och dessutom strider det mot marknadsekonomins grundläggande principer, nämligen att konsument och producent skall veta vilka de är och ha klarhet i vad det är som gäller. EG-anpassningen leder till en blå planekonomi, en planekonomi som är lika förnedrande som den röda, som finns i öststaterna. Den blå planekonomin, som moderaterna och folkpartiet hyllar, leder till att allt fler beslut fattas i allt färre multinationella företags styrelserum. Det blir en annan planekonomi, och den är lika illa som den röda. Den svenska arbetarskyddsstyrelsen och likaså kemikalieinspektionen har redogjort för vad en anpassning till EG innebär när det gäller arbetsmiljön. Det är märkligt att en arbetarregering, som man kallar sig för, inte inser vad man håller på att hamna i. I Danmark, som är medlem i EG, har cancermärkningen blivit dramatiskt försämrad när det gäller exempelvis lösningsmedel. Arbetsmiljökommissionens uppdrag tas upp i ett antal reservationer. Som Anna Horn af Rantzien sade yrkar vi bifall till reservation 3 underskriven av Lars-Ove Hagberg. I denna reservation berörs många centrala saker som vi har med i vår arbetsmiljömotion, vilken alltså inte behandlas i detta betänkande. Vi yrkar också bifall till reservationerna 13 och 14 där frågan om gentekniken tas upp. Den frågan har inte diskuterats så mycket i dag, trots att den kanske är 1990-talets största fråga. Samma tankar som under 1930 och 1940-talen genomsyrade nazismen finns nämligen dolda i den gentekniska utvecklingen. Herr talman! Då, under Hitlers skräckvälde, sorterades människor bort på grund av s.k. felaktiga arvsanlag. Människor av s.k. fel sort steriliserades, och domstolar upprättades med uppdrag att besluta om mord på s.k. felaktiga barn med icke av staten godkända arvsanlag. Samma rashygieniska tänkande finns illa dolt som en följd av gentekniken. I Sverige har vi sett hur landstingspolitiker presenterar uträkningar på hur många miljoner kronor samhället skulle kunna spara, om fosterdiagnostiken som en följd av gentekniken användes för att sortera bort de barn som inte passar, dvs. barn med fel arvsanlag. Precis samma synsätt som genomsyrade nazismen har vi illa dolt i dagens Sverige. Därför yrkar jag bifall till reservationerna 13 och 14. Jag skall, herr talman, inte förlänga debatten men vill säga så här. Ingen människa kan ta ansvar för en kärnkraftsolycka, inte ens politiker, och en kärnkraftsolycka leder till en oerhört dålig arbetsmiljö för de människor som tvingas in i de besmittade zonerna. Därför anser jag att kärnkraften skall avvecklas snabbt.